Fru talman! I föreliggande betänkande från konstitutionsutskottet behandlas dels regeringens proposition 1986/87:151 om ändringar i tryckfrihetsförordningen med följdmotioner, dels ett antal motioner från allmänna motionstiderna 1987 och 1988 med anknytning till propositionen på skilda sätt. Förslagen i propositionen baseras i huvudsak på yttrandefrihetsutredningens betänkande Värna yttrandefriheten. Utredningens uppdrag var att utarbeta regler till skydd för andra yttranden än det skrivna ordet. Inriktningen var att detta skulle kunna ske inom ramen för en sammanhållen grundlag som skulle sättas i tryckfrihetsförordningens ställe. Så blev nu inte fallet. Utredningen föreslog i stället att grundlagsregleringen för dessa medier skulle ske genom en separat grundlag. Skälet härtill var, enligt utredningen, att en gemensam grundlag skulle kunna urholka skyddet för det tryckta ordet. I regeringens lagrådsremiss föreslogs en lagteknisk lösning med ett annex till tryckfrihetsförordningen, i vilket det fanns regler för andra medier än tryckta skrifter. Systemet med annex visade sig emellertid inte kunna lösa problemen med en sammmanhållen grundlag — risken för en uttunning av tryckfrihetsförordningen kvarstod. Regeringen avstod därför från att lägga fram förslag i enlighet med lagrådsremissen — propositionen gäller enbart förändringar i själva tryckfrihetsförordningen. grundlagsregleringen av andra medier än det tryckta ordet bör ske i en separat grundlag. Utskottet föreslår enhälligt att ett fortsatt parlamentariskt sammansatt beredningsarbete med denna inriktning bör komma till stånd. Fru talman! Propositionen innehåller således inte några förslag till en större reformering av tryckfrihetsförordningen. Däremot föreslås ett antal förändringar inom nuvarande tryckfrihetsförordnings ram. Vissa av förslagen i tryckfrihetsutredningens betänkande lämnas utan avseende. Moderata samlingspartiet har i en partimotion med anledning av propositionen hävdat att de förändringar i tryckfrihetsutredningen som de politiska partiernas företrädare inom utredningen kom överens om nu också skall genomföras. I den mån våra förslag inte vunnit gehör i utskottsarbetet, har vi fogat reservationer till betänkandet, och jag övergår nu till att något beröra dessa reservationer. Reservation 2 gäller förhållandet mellan meddelarfriheten och tystnadsplikten. Detta förhållande regleras för närvarande i sekretesslagen, där 16 kap. innehåller de tystnadspliktsbestämmelser som har företräde framför meddelarfriheten. Någon grundlagsfäst reglering gäller således inte på detta område, som berör den synnerligen grannlaga avvägningen om hur yttrandeoch tryckfrihetsintresset skall kunna hävdas även i sådana sammanhang där sekretess och tystnadsplikt råder. Yttrandefrihetsutredningen föreslog att de fall där tystnadsplikten skulle tillåtas bryta meddelarfriheten skall anges i grundlag. Regeringen har emellertid inte biträtt detta förslag utan föreslår i stället att ett särskilt lagstiftningsförfarande skall gälla vid begränsning av meddelarfriheten. Detta innebär att förslag i syfte att inskränka meddelarfriheten skall kunna fördröjas av en minoritet i riksdagen i tolv månader därest inte en fem sjättedels majoritet står bakom att förslaget antas omedelbart. Vad regeringen har föreslagit, och som utskottsmajoriteten tillstyrker, innebär en helt ny konstruktion som inte varit föremål för någon beredning. Vi moderater anser frågan vara av sådan vikt att vi på föreliggande grunder inte kan godta förslaget. Vi föreslår därför att frågan utreds vidare i den beredning rörande andra medier som utskottet har föreslagit. I reservation 4 ställer vi moderater oss bakom yttrandefrihetsutredningens förslag om att ett allmänt förbud mot censur och andra hinder rörande offentliga yttranden skall införas i regeringsformen. Ett sådant allmänt censurförbud skulle ha motsvarande betydelse som reglerna i regeringsformen till skydd för de mänskliga rättigheterna. Trots att remissinstanserna överlag var positiva till frågan om censurförbud, har justitieministern inte biträtt förslaget under åberopande att en oklar regel vars konsekvenser kan vara svåra att överblicka är till mer skada än nytta. Motsvarande bedömningar görs från justitieministerns sida också när det gäller det generella stadgandet till skydd för rätten att inneha informationsbärare och till kravet att staten skall stå neutral vid stöd till offentliga framställningar. Enligt vår mening är de skäl som yttrandefrihetsutredningen anfört på detta område övertygande, och vi yrkar således att angivna bestämmelser om generellt förbud mot censur m.m. skall införas i regeringsformen. När det gäller frågan om hets mot folkgrupp föreslår regeringen en skärpning av bestämmelserna i brottsbalken med innebörden att det skall Prot. 1987/88:122 vara straffbart att göra vissa typer av uttalanden, oavsett om dessa är avsedda 18 maj 1988 för offentlig spridning eller inte. Departementschefen uttalar att det med hänsyn till våra många invandrare är nödvändigt att samhället med kraft tar avstånd från varje försök att sprida föreställningar om vissa gruppers mindervärdighet. Från moderat sida finner vi det angeläget att markera att alla former av rasdiskriminering och invandrarfientlighet självfallet skall motarbetas. Ett fritt samhälle måste bygga på tolerans och förståelse människor emellan. I likhet med lagrådet ifrågasätter vi emellertid om de av regeringen föreslagna reglerna är det bästa sättet att uppnå de eftersträvade syftena. Regeringens förslag att straffbelägga yttranden, oavsett om dessa är avsedda för offentlig spridning eller inte, bryter mot den hittills gällande principen för reglering av yttrandeoch tryckfriheten, nämligen att denna skall avse yttranden som är avsedda att spridas till allmänheten. Enligt vår mening är denna princip av ett utomordentligt stort värde. Uppenbara risker finns därtill att den av regeringen föreslagna regleringen kommer att medföra svåra gränsdragningsoch tillämpningsproblem. Även i den här frågan har vi stöd för vår uppfattning i yttrandefrihetsutredningen. Denna har föreslagit regler som tillgodoser såväl tryckoch yttrandefrihetsintresset som intresset att erbjuda minoriteter ett fullgott skydd. Vi föreslår således att utredningens förslag genomförs. Fru talman! Det är enligt min mening uppenbart att våldsskildringar i filmer och videogram medför skador på barn och ungdom. Riskerna för skadliga effekter är så klara, att det är nödvändigt med ytterligare insatser från samhällets sida. Det är beklämmande att videobranschen i så hög grad saknar ansvar, förmåga, omdöme och vilja, att den inte av egen kraft kan sanera sitt utbud. Det är också djupt beklagligt att varken föräldrarna, som har det största ansvaret att skydda sina barn, eller skolan och sammanslutningar av skilda slag kan förhindra att barn och ungdom tar del av grova våldsskildringar. Kraven på ytterligare lagstiftningsåtgärder är en kapitulation. Men ofrånkomligt är att dylika åtgärder är nödvändiga. I propositionen föreslås att videovåldslagen skall upphävas och att vissa av lagens bestämmelser i stället skall upptas i brottsbalken under beteckningen olaga våldsskildring. Samtidigt utvidgas det straffbara området på så sätt att även stillbilder som skildrar sexuellt våld eller tvång skall kunna bedömas som olaga våldsskildring. Straff skall också kunna utdömas vid oaktsamhet när det gäller utlämnande av våldsskildringar till barn. Enligt propositionen skall grundlagsbestämmelser gällande bl.a. filmer och videogram senare införas efter ytterligare behandling under parlamentarisk medverkan. Något system med ansvarig utgivare föreslås inte. Det är därför alltjämt den som enligt vanliga regler är gärningsman som skall bära ansvaret för brottet olaga våldsskildring. Allmän åklagare skall således föra talan om brott mot bestämmelserna. Den nya ordningen blir i väntan på en grundlagsreglering ett provisorium. Vi anser det bästa lösningen för närvarande vara att med bibehållande av videovåldslagen införa en ordning i fråga om utkrävande av ansvar för brott mot videovåldslagen som överensstämmer med vad som gäller för utgivning B1 av tryckta skrifter. Detta innebär bl.a. att en ansvarig utgivare skall utses, att ansvaret i andra hand skall åvila den som sprider videogrammet samt att tryckfrihetsförordningens bestämmelser om rättegång i huvudsak skall vara tillämpliga. Yttrandefrihetsutredningen har enhälligt förordat ett system med ansvarig utgivare för filmer och videogram. Otvivelaktigt kan den av oss moderater föreslagna modellen skapa möjligheter till effektiva ingripanden mot straffbar spridning av videogram. Fru talman! Regeringen har också föreslagit att vissa handlingar utanför myndighetsområdet skall omfattas av offentlighetsprincipen. Bakgrunden härtill är att vissa aktiebolag, föreningar, stiftelser och andra enskilda organ av staten har givits förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning eller liknande. Tanken är att offentlig maktutövning skall omfattas av offentlighetsprincipen, oavsett om denna maktutövning sker direkt genom stat och kommun eller genom andra organ och organisationer. Den föreslagna ordningen bryter emellertid mot principen att reglerna till skydd för tryckoch yttrandefriheten behandlar det allmännas förhållande till offentlighet och sekretess. Konsekvenserna av att vidga dessa regler att omfatta andra organ än stat och kommun är svåra att överblicka. Det kan inte uteslutas att utvidgningen kan få vissa negativa följder. Vi anser därför att förslaget bör utredas vidare, vilket lämpligen kan ske i samband med den tidigare berörda grundlagsberedningen. Vad så gäller frågan om grundlagsskydd för reklam delar vi moderater yttrandefrihetsutredningens synpunkter om att de yttranden som förekommer i reklamsammanhang skall ges samma skydd som yttranden i övrigt. Skälet härtill är att också i reklammeddelanden kan sådan information förekomma som är av betydelse för opinionsbildningen. Vi kan därför inte acceptera justitieministerns inställning att vissa yttranden skall särskiljas som mindre skyddsvärda enbart på grund av deras form. Enligt vår mening är det lämpligt att även denna fråga behandlas i det angivna beredningsarbetet. Slutligen, fru talman, vill jag också beröra frågan om utvidgningen av meddelarskyddet. I yttrandefrihetsutredningen rådde delade meningar om en utvidgning av detta till icke offentlighetsrättsliga områden. I en moderatreservation anfördes att förslaget innebar att tryckfrihetsförordningens utgångspunkt att skydda enskilda mot övergrepp från det allmänna övergavs till förmån för synpunkten att tryckoch yttrandefrihetsgrundlagen likväl skall kunna reglera förhållanden mellan enskilda. Enligt reservanten innebar detta ett principgenombrott med svåröverblickbara konsekvenser. Denna inställning fick stöd av ett flertal remissinstanser. Enligt min mening skulle ett genomförande av förslaget kunna skapa stora svårigheter med långtgående negativa konsekvenser för t.ex. företag och organisationer av skilda slag. Det finns ingen anledning att åberopa allas vår självklara rätt till insyn inom den offentliga sektorn som skäl för att detta också skall gälla insyn på den privata sektorn. Skillnaden är uppenbar — det allmänna tillhör oss alla med ty åtföljande rättigheter och skyldigheter; det privata och enskilda är just den enskildes egen angelägenhet. Utskottsmajoriteten anser skäl föreligga att utvidga meddelarskyddet att gälla även utanför den offentliga sektorn men föreslår att frågan blir föremål för en skyndsam utredning med hänsyn till att det gäller en komplicerad lagstiftningsfråga. Enligt vår mening finns så allvarliga invändningar att göra mot ett utvidgat meddelarskydd att vi inte vill medverka till åtgärder med en dylik inriktning. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till samtliga de reservationer vilka moderata samlingspartiets ledamöter ställt sig bakom.

Fru talman! I dag skulle vi ha kunnat föra en stor debatt med högtidliga deklarationer till yttrandefrihetens lov, men så blir det inte. Vi kan i dag inte ta ställning till en ny grundlag till skydd för yttrandefriheten i andra medier än det tryckta ordet, såsom radio, TV och film. Regeringens och särskilt den förre justitieministerns sjabbel har fördröjt hela saken minst tre år, och det är beklagligt. Yttrandefrihetsutredningen hade föreslagit en helt ny lag för andra medier än tryckta skrifter. Efter en lång och sökande debatt kom utredningen enhälligt fram till att tryckfrihetsförordningen skulle få stå orubbad med sin historiska hävd och med sin helgjutna systematik — inte ensam men alltjämt utgörande det obrutna mönstret. Juristerna i departementet förstod inte den känsliga process som värkt fram detta förslag utan gav sig in i tryckfrihetsförordningen och började skära. Den gamla traditionen att söka största möjliga samförstånd i grundlagsfrågor struntade man i. Ingen kontakt togs med övriga partier innan man beslutade om lagrådsremissen med ”missfostret”. Så gick det som det gick: Hela förslaget kraschlandade. Lagrådsremissen kunde inte framläggas som proposition. Det hjälpte inte heller med ett ytligt försök förra sommaren att komma överens över partigränserna. Redan då fick jag intrycket att Sten Wickbom var trött på sitt jobb. Nu har en ny överenskommelse träffats mellan partierna i konstitutionsutskottet om att det skall ske en parlamentarisk beredning med yttrandefrihetsutredningens förslag som utgångspunkt, dvs. det skall bli en särskild lag för andra medier än det tryckta ordet. Jag har förhoppningen att den nuvarande justitieministern är mer intresserad av att komma fram till ett bra resultat. Det är viktigt att också få fastslaget att beredningen inte bara skall syssla med den lagtekniska konstruktionen utan också kunna gå in i sakfrågorna, vilket vi förhindrades att göra i den förra beredningen. Lagrådsremissen kan inte ligga till grund. Från folkpartiets sida kommer vi att föra fram etableringsfriheten i etern. Under alla omständigheter kan inte de socialdemokratiska tankarna om att radiooch TV-monopolet skall cementeras i grundlagen genomföras. En yttrandefrihetsgrundlag skall vara en frihetslag, inte en monopollag. Undantagen och inskränkningarna i etableringsoch yttrandefriheten kan inte få bli huvudregel i grundlagen. Folkpartiet vill inte ha filmcensur för vuxna, och teatrar och utställningar bör också få ett skydd. Utskottet föreslår också att ett meddelarskydd inom den privata sektorn skyndsamt skall utredas. Även här ser jag en ny öppning. Moderaterna ställer sig vid sidan om. Jag hade hoppats att de inte skulle dela Svenska Dagbladets fullkomligt bisarra inställning, som går ut på att inom den offentliga sektorn all information är offentlig egendom och inom den privata sektorn all information är privat egendom. Miljöskandaler och vapenaffärer borde ha lärt oss något annat. Tyvärr antydde Hans Nyhage att han är inne på att dela Svenska Dagbladets uppfattning. Jag skulle också vilja ta upp ett annat bisarrt fenomen. Samtidigt som Olle Svensson sökte stöd i regeringskansliet — jag utgår ifrån att han gjorde det — för att tillstyrka en ny utredning om meddelarskyddet, lägger regeringen fram ett förslag till lag om företagshemligheter som går direkt åt motsatt håll. Där signaleras hårdare tag, utan att någon som helst samordning görs med behovet av en öppen och fri debatt i samhället. Vill man tolka det vänligt har regeringen inte riktigt tänkt sig för och gått på en riktig mina. Jag utgår ifrån att vi i riksdagen i höst kan komma överens om att förkasta förslaget. Ännu bättre vore det naturligtvis om regeringen drog tillbaka sitt förslag och samordnade det med utredningen om meddelarskyddet. Jag skall inte i dag pressa socialdemokraterna på ett besked, med risk att få ett nej. Men jag skulle önska att ni gick hem och funderade på frågan. Jag inledde med ett beklagande om att vi i dag kanske inte skulle få en debatt om yttrandefriheten. Förmodligen kommer det att handla mer om censur. Margitta Edgren från oss kommer bl.a. att ta upp frågan om videofilmerna. Låt mig bara säga att hela vår hittillsvarande yttrandefrihetslagstiftning vilar på den liberala systematiken om att censur inte skall förekomma. Vi tycker att detta är så viktigt att vi redan nu vill grundlagsfästa detta genom en bestämmelse i regeringsformen. Det gäller uttrycksformer utanför tryckfrihetsförordningens och den kommande yttrandefrihetsgrundlagens områden, dvs. demonstrationer och sammankomster av olika slag. Förslaget har alltså inget att göra med video och filmer. En annan liberal princip är att alla brott mot inskränkningar i yttrandefriheten skall beivras i efterhand. En person som är ansvarig för produkten och utsedd i förväg skall ställas till svars. Det gäller själva tekniken för ingripandet, och det tycks vara detta som debatten nu handlar om. En annan sak är hur brottskatalogen skall se ut och var nivån för ingripande skall ligga, vad som skall vara tillåtet eller inte. Detta tycks debatten handla mindre om i dag. Om samhället skulle ta på sig ansvaret för att våra barn inte skall få se olämpliga filmer måste brottsnivån ligga oerhört lågt, så lågt att ingen i denna kammare skulle acceptera det. Därför kommer vi aldrig ifrån att föräldrarna måste ha huvudansvaret för vad barnen ser, oavsett vilken teknik för ingripande vi väljer, ett förhandseller efterhandsingripande. I den s.k. instruktionen i tryckfrihetsförordningen sägs att eftersom tryckfriheten är en av grundvalerna för ett fritt samhällsskick, skall man vara varsam när man dömer — hellre fria än fälla, se mer till syftet med ett yttrande än till framställningssättet osv. Detta gäller dock bara inom tryckfrihetsförordningens område. I folkpartiet tycker vi att det skall gälla alla som skall döma — i brottmål, mål om upphovsrätt osv. Det betyder att man skall ta särskild hänsyn till om det har funnits ett viktigt informationsmotiv för att begå en viss gärning. Vi är ensamma om den åsikten och har därför tvingats reservera OSS. Det finns i tryckfrihetsförordningen en lång lista över vad som är brottsligt att röja i fråga om rikets säkerhet. Sådana inskränkningar i informationsfri heten är nödvändiga. Ytterligare inskränkningar kan inte göras med mindre Prot. 1987/ 88:122 än att grundlagen ändras. I strid med vad yttrandefrihetsutredningen 18 maj 1988 föreslog skall enligt utskottets och regeringens förslag andra regler gälla vid omedelbar krigsfara och i krig. Då skall ytterligare inskränkningar kunna göras genom vanlig lag. Hux flux — över en natt — skall yttrandefriheten kunna inskränkas, ospecifiserat hur. Vi anser att de omfattande inskränkningar som finns i fredstid räcker också vid krigsfara och i krig. Enligt vår uppfattning är det kanske just i sådana lägen som det är bra att ha en grundlag att luta sig mot, en lag som det krävs helt andra åtgärder för att kunna ändra på. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservationerna 1, 3 och 4.
Herr talman! Jag vill först säga att frågan om meddelarskyddet är en mycket svår principfråga. Förslaget väcktes mycket sent under utredningens arbete och fick därför en ytterst knapphändig behandling. En rad tunga remissinstanser ställde sig bakom den kritik som framfördes i reservationen i utredningen. Dessa instanser underströk att det inte gick att överblicka de praktiska och principiella konsekvenserna av utredningens förslag, som innebar en helt ny grundprincip. Därför menar vi att det är fel att binda en utredning på det sätt som majoriteten gör.
Herr talman! Det låter som litet andra tongånger än i reservationen. Betyder det att moderaterna egentligen är för ett meddelarskydd inom den enskilda sektorn och att det bara är formen för utredningen som man är tveksam till? Det skulle vara bra att få ett uttalande från moderaterna på den punkten.

Innebär det verkligen att moderaterna anser att all information inom den privata sektorn — beträffande både organisationer och företag — skall vara privat egendom som ingen annan har att göra med?

Herr talman! Alla frågor som har med tryckfrihet och andra frihetsfrågor att göra är stora och viktiga i ett samhällsskick som vårt. Detta utskottsbetänkande är därför ett viktigt, om än begränsat dokument i detta stora panorama. Det är många värden som skall beaktas och många viktiga avvägningar som skall göras. Jag skall i mitt inlägg inte göra någon historik, som tidigare har gjorts här, utan närmast ta upp några synpunkter på frågan om förhandsgranskning av videogram. Övriga frågor kommer tredje vice talman Bertil Fiskesjö att beröra. Det är viktigt att komma till rätta med det ohämmade utbud av nedbrytande våldsoch porrsadism i filmer som finns på marknaden. Det har bildats något av en folkrörelse som kräver omedelbara åtgärder i form av förhandsgranskning av videogram. Under min tid i riksdagen är det få frågor som har varit så intensiva när det gäller synpunkter ute från fältet som just videovåldsproblematiken. Från svenska kyrkans församlingar kommer namnlistor, som upptar oerhört många underskrifter. Det kommer skrivelser från olika Hem och skola-föreningar samt skrivelser och telefonsamtal från enskilda. Det är också många förtvivlade föräldrar som skriver och nu kräver omedelbara åtgärder från riksdagen. De politiska kvinnoorganisationerna har ju också uppvaktat regeringen och krävt omedelbara åtgärder i detta syfte. Det är alltså viktigt att någonting görs i denna fråga, och det omedelbart. Dessa opinionsyttringar har pågått under många år utan att något egentligt ställningstagande har gjorts från regeringens och riksdagens sida. Det har hänvisats till utredningar. Även i nuläget hänvisas till våldsskildringsutredningen. Jag tycker att detta är orätt mot de många som oroar sig över utvecklingen mot ett ökat våld i samhället. Konsekvenserna av frånvaron av attitydpåverkande åtgärder är svåra att överblicka i nuläget. Från centern har vi sett det som ytterst angeläget att sanera videomarknaden när det gäller undermåliga videofilmer med brutala våldsinslag och sadism. Bakom den partimotion som centern har avgivit till årets riksdag och som behandlas i föreliggande utskottsutlåtande, finns ett beslut, som har fattats vid centerns riksstämma. Bakom ställningstagandena i denna motion ligger också bedömningen att riskerna är utomordentligt stora för skadliga effekter på framför allt barn och ungdomar av våldsskildringar i rörliga bilder. Enligt vår uppfattning måste åtgärder därför vidtas. Barnmiljörådet, som bör tillmätas stor kunskap i barnoch ungdomsfrågor, ställer i sitt remissyttrande frågan om våldsskildringar i videogram kan bli ännu värre och hårdare och anför att det nu är dags att få ett stopp på spridningen av våld och förråande sadistiska inslag i videogrammen för att förhindra att utvecklingen blir ännu värre. Barnmiljörådet uttalar också att det om denna utveckling får fortsätta kan bli fråga om en marknad som är nästan omöjlig att förändra. Jag tycker att man måste tillmäta barnmiljörådets synpunkter stor betydelse i detta sammanhang. Jag skall inte ”måla vidare” i den beskrivning som jag här har gjort av den starka opinion som finns för åtgärder mot våldsvideogram. Det är emellertid Prot. 1987/88:122 inget tvivel om att det av de visningar som har skett — både inför utskottets 18 maj 1988 ledamöter och vid en intern visning här i huset så sent som i går — framgår att Ändringarötryckfri. det är avskräckande exempel som produceras. Detta är något som det borde hetsförordningen vara angeläget för riksdagen att verkligen beakta och göra någonting åt. RM Innan jag övergår till att något kommentera tekniken i lagstiftningen, vill jag understryka att det självfallet inte är enbart lagstiftning som är vägen till att förändra attityder och handlingssätt. Här krävs ett brett register av olika åtgärder. Det är alldeles självklart att föräldrar, förskola och skola har ett övergripande ansvar för att inrikta ungdomar mot ett positivt sökande efter kvalitet också när det gäller videogram och filmer. Ökade satsningar från samhällets sida på kvalitet när det gäller videogram och filmer är också viktiga, liksom ökade insatser för att stödja barnoch ungdomsorganisationernas allmänna verksamhet. Så till några synpunkter på lagstiftningstekniken och de förslag som vi framför i reservation 9. I centerns partimotion föreslogs en ändring av lagen om förbud mot spridning av filmer och videogram med våldsinslag. Det förutsätts nu att videovåldslagen skall inarbetas i och överföras till brottsbalken. Detta kräver en grundlagsbehandling, alltså beslut vid två tillfällen och med riksdagsval emellan. Det skulle därmed bli fråga om en alltför lång tid innan någon lösning kan komma till stånd. Det förslag som nu läggs fram innebär en fristående lagstiftning, som konstitutionsutskottets kansli på ett förtjänstfullt sätt och med stor kompetens har utarbetat med anledning av förslaget i centerns partimotion. Denna lagstiftning skulle enligt vår uppfattning kunna träda i kraft redan den 1 juli 1988. Som jag framhöll i min inledning är tryckfrihetsfrågor och andra frihetsfrågor viktiga och måste noga övervägas i det samhällsskick som vi har. I reservation 9 framhåller vi just detta. Men vi anser ändå att situationen när det gäller våldsvideogrammen har blivit så allvarlig att det — trots de principiella betänkligheter ur yttrandefrihetssynpunkt som kan anföras — är nödvändigt att införa bestämmelser om förhandsgranskning av filmer och videogram som tillhandahålls allmänheten genom försäljning och uthyrning i den allmänna handeln. Vi anser vidare att det är angeläget att lagstiftningen om förhandsgranskning underkastas en återkommande utvärdering på samma sätt som sker beträffande lagstiftningen för biograffilmer etc. Herr talman! Det är ett viktigt ställningstagande som riksdagen nu står inför. Det är också en utmaning att tillmötesgå alla dem som vid uppvaktningar och på annat sätt har krävt snabba åtgärder. Det handlar om att skapa attityder för och en inriktning mot en positivare och värdigare framtid för icke minst barn och ungdom. Detta måste vara en stor uppgift för Sveriges riksdag att värna om. I reservation 9 till konstitutionsutskottets betänkande anvisas en väg för att markera en sådan framtidsinriktning. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 9.

Herr talman! Tryckfrihetsförordningen är vår äldsta grundlag. Sverige har en tryckfrihetslagstiftning med äldre anor än något annat land. Det är något vi har anledning att känna stolthet över. Lagar och bestämmelser om tryckoch yttrandefrihet är inget som skänkts oss av en givmild överhet. Alla dessa rättigheter har tillkommit efter hård kamp. Många är de som fått skaka galler — långt in i vår egen tid — därför att de kämpat för yttrandefriheten. Dessa föregångsmän och kvinnor har kommit dels ur arbetarrörelsen och dess kamp för mänskliga frioch rättigheter, dels från den liberala vänstern. Kampen för tryckoch yttrandefriheten är inte vunnen en gång för alla. Dessa rättigheter måste ständigt försvaras och kampen gå vidare för att utvidga dem. En stark och demokratisk opinion är den viktigaste garantin för att så sker. En bra grundlag är ett viktigt instrument i den kampen. Det har varit många, onödigt många, turer kring den tryckfrihetsproposition som regeringen så småningom fick ur sig förra våren. Alldeles i onödan krånglade man till det för sig i Rosenbad när det gäller frågan om grundlagsskydd för andra medier än det tryckta ordet. Yttrandefrihetsutredningen, YFU, hade föreslagit en lösning med en särskild yttrandefrihetsgrundlag för dessa medier, medan TF skulle kvarstå som det rättesnöre den är redan i dag. Tryckfrihetsförordningen har traditionellt en mycket stark ställning i vårt land. Grundlagsregleringen till skydd för yttrandefriheten i andra medier blir inte lika långtgående. Principen om etableringsfrihet kan t.ex. inte gälla fullt ut på samma sätt som för pressen. Även i en rad andra avseenden finns begränsningar. Om grundlagsskyddet för de nya medierna förs samman med den gamla TF finns onekligen risker för smittoeffekter på den gamla tryckfrihetsförordningen, och det vill vi inte vara med om. Regeringens ursprungliga förslag att tillföra en ny andra del till TF var inte bra. Tryckfrihetsförordningen blir som fransk grönsaksröra, skrev vpk:s representant i yttrandefrihetsutredningen, Anders Ehnmark. Ehnmark gjorde också den här kommentaren som jag instämmer i: ”Det hade varit en fördel för radio, TV med mera att komma in i grundlag, men det är ganska bra nu också så länge TF tjänar som rättesnöre. I valet mellan att skriva sönder TF för att få in dem i grundlag, eller att ha det som nu, måste man välja det senare. Ett måttligt värde skulle annars köpas till ett okänt pris. Så skall man inte göra med konstitutionella texter om de funnits bra.” Det var bra att regeringen backade från sitt förslag. Det är ännu bättre att konstitutionsutskottet nu förordar en ny och skyndsam beredning av frågan under parlamentarisk medverkan. Då skall utgångspunkten vara en lösning i enlighet med de principer som yttrandefrihetsutredningen föreslog, slår KU fast. Regeringens proposition innebär på en del punkter en förstärkning av tryckfrihetsförordningen i enlighet med förslag från yttrandefrihetsutredningen, och det är alldeles utmärkt. Men det är ytterst förvånande att regeringen inte vågat följa utredningens förslag om att utvidga meddelarskyddet utanför myndighetssfären i enlighet med utredningens förslag. Vad handlar den här saken om? Jo, att maktutövning i dag inte bara sker — Prot. 1987/88:122 inom myndighetssfären, Hans Nyhage, utan också i allra högsta grad i de ' 18 maj 1988 a h för all d SR SR SER oo stora monopolföretagen och för all del också i vissa mäktiga organisationer AhUrnRa Ltyckfer Här fattas beslut som i många fall berör medborgarna betydligt mer än vad en Kesjörordningen eller annan myndighet håller på med. Därför bör det vara självklart att Är R anställda inom denna sektor skall åtnjuta samma meddelarskydd som i dag gäller på den offentliga sidan. Men något sådant förslag lägger inte regeringen fram, något som mycket glatt de moderata ledamöterna i konstitutionsutskottet och gjort oss andra mycket besvikna. Som lök på laxen kommer i stället Anna-Greta Leijon med en proposition om skydd för företagshemligheter, även kallad lex Bratt. Ingvar Bratt visade prov på ett oerhört stort mod när han som Boforsanställd gick ut och avslöjade företagets smugglingsaffärer. Om Anna-Greta Leijons proposition skulle gå igenom i riksdagen, skulle det krävas ännu mycket större mod för att komma med sådana avslöjanden. Det här påminner litet grand om moderaternas förslag på 70-talet, då de krävde en lagstiftning mot ekonomiskt förtal. Kritik mot missförhållanden inom näringslivet skulle kriminaliseras. Så här skrev nyligen liberala Upsala Nya Tidning i en ledare om de här förslagen: ”Dessa bägge tankefoster från höger och vänster är i rätt nedstigande led besläktade med varandra. I båda fallen tycks den allt överskuggande tanken vara att just näringslivets intressen måste skyddas fullt ut — om nödvändigt även på total bekostnad av yttrandefrihetens principer.” Jag instämmer även i detta uttalande. Anna-Greta Leijon har i pressen försäkrat oss att detta inte alls är avsikten, och jag tror henne på hennes ord. Men jag fruktar ändå att hennes förslag kommer att användas just på det sätt som jag angett. Därför rekommenderar jag justitieministern att i stället för att genomföra förslaget med moderat stöd dra tillbaka propositionen och lyssna på konstitutionsutskottet. KU har nämligen i stort sett tillstyrkt vpk:s motion om ett utvidgat meddelarskydd. Utskottet vill ha en skyndsam utredning för att få till stånd en lösning på den här frågan. Typiskt nog reserverar sig moderaterna som enda parti mot utskottets beslut. Herr talman! Propositionen innebär att ytterligare lagreglering kommer till stånd för att förhindra hets mot folkgrupp. Utskottsmajoriteten ansluter sig till förslaget. Vi utesluter inte heller att det framöver tyvärr kan bli aktuellt att återkomma till frågan om förbud mot rasistiska organisationer. När Sverige 1971 anslöt sig till FN:s rasdiskrimineringskonvention, förband vi oss faktiskt att genomföra ett sådant förbud. Nu söker vi andra metoder för att lösa den här frågan, men ett direkt förbud kan inte uteslutas. Det är märkligt att de borgerliga partierna så kategoriskt i en reservation avfärdar den här frågan. Det kontrasterar också på ett besynnerligt sätt mot samma partiers iver att påtala brister då det gäller Sveriges sätt att följa Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Det saknas logik från borgerligt håll i detta sammanhang. På några punkter har vpk avgivit reservationer som har fogats till detta betänkande. Vi är bekymrade över att mötesoch demonstrationsfriheten inskränks i allt fler privata inomhuscentra och vill därför ha till stånd en 89 lagstiftning mot detta missförhållande. Vi vill också ha en lagstiftning som kriminaliserar missaktning på grund av kön, även om det är en komplicerad fråga. Vi vill ha en särskild informationskampanj för att stärka respekten för yttrandefriheten. Jag yrkar bifall till reservationerna 5, 12 och 17. På en punkt har jag funderat mycket över mitt ställningstagande, då det gick litet hastigt till i utskottet. Det gäller det som Birgit Friggebo var inne på här tidigare beträffande undantagsbestämmelserna för krigsförhållanden i fråga om otillåtet offentliggörande. När jag hörde Birgit Friggebo alldeles nyss i debatten blev jag än mer övertygad om att hon har rätt. Jag vet inte, herr talman, om det passar sig att ta intryck av och ändra ståndpunkt under en pågående debatt. Jag tror att jag i alla fall kommer att göra det och, i strid mot vad jag har sagt i utskottet, ansluta mig till folkpartiets reservation på denna punkt. Herr talman! Slutligen vill jag säga några ord om frågan om videovåldet. I en gemensam reservation förordar centern och vpk förhandsgranskning av videogram som skall säljas eller uthyras. Principiellt finner jag förhandsgranskning motbjudande. Men när det gäller videovåldet förekommer nu sådana excesser som helt enkelt inte kan accepteras. Här handlar det inte längre om yttrandefrihet utan om kommersiellt våldsfrosseri. En försöksverksamhet med förhandsgranskning av just den här typen av videogram kan därför kanske försvaras, precis som filmcensuren. Men min förhoppning är att vi framöver skall få till stånd sådana självsanerande åtgärder att vi slipper ifrån alla former av förhandsgranskning. Med tanke på den upphettade debatt som har varit om videovåldet vill jag mycket starkt vända mig emot dem som anklagar alla som är motståndare till förhandsgranskning för att vara anhängare av videovåldet eller att vara likgiltiga inför detta problem. Jag tror inte att en så primitiv argumentering är hållbar. Jag måste också säga, Karl Boo, att en del av de namnlistor som har kommit in till stöd för vårt alternativ inte precis har uppmuntrat mig. En del har väl varit bra, medan andra har fört fram oerhört långtgående krav. Jag tycker att det är viktigt att vi slår fast att det vår reservation handlar om är ett försök, som förhoppningsvis skall kunna vara tillfälligt, för att komma till rätta med det extrema och sadistiska videovåldet.

Herr talman! Birgit Friggebo sade att det kunde ha varit en historisk dag i dag då vi fattar beslut om detta betänkande. Jag tycker alltid att det är smått historiskt att behandla betänkanden som rör grundlagsändringar. Mycket av det som står i betänkandet är värdefullt och är ett bra resultat av ett ingående beredningsarbete. Då jag vill beteckna betänkandet som smått historiskt tänker jag inte enbart på dess innehåll utan kanske främst på vad det förebådar. Det är utomordentligt glädjande att utskottet nu har kommit överens om arbetet på att vidga grundlagsskyddet för yttranden till att inte bara omfatta vad som förmedlas via det tryckta ordet, utan även till vad som går ut genom andra medier. Detta är så glädjande inför framtiden, Birgit Friggebo, att vi inte behöver gräla över den snö som föll i fjol. Personligen har jag all anledning att vara glad åt vad som nu sägs vara alla partiers ambition, nämligen att se till att det omfattande utredningsarbete som under lång tid nedlagts på det här området leder till grundlagsreglering. Prot. 1987/88: 122 Låt mig erinra om att jag under nästan 30 år, i slutet av denna tid i 18 maj 1988 massmedieutredningen maj 1970—1975 och senare i yttrandefrihetsutredningen 1977—1983 och ännu längre, har deltagit i den förberedande verksamheten beträffande dessa lagstiftningskomplex. Därför kan jag väl ändå begära att bli betraktad som vittnesgill då jag säger att mycken möda har ägnats dessa problem. Jag erinrar mig en del riksdagsledamöter som har varit med och jobbat i massmedieutredningen: min partioch journalistkollega Lisa Mattson, som var med i båda utredningarna, Nils Carlshamre och Gustaf Jonnergård i den första utredningen samt Hans Schöier, Bertil Fiskesjö, Per Unckel och Anders Ehnmark i yttrandefrihetsutredningen. Det har varit oerhört stimulerande att jobba med dessa frågor. Jag kan också nämna kunniga jurister, t.ex. Sven Romanus, Erik Holmberg, Bo Broomé, Jan Gehlin, Claes Eklundh och varför inte också Bertil Wennberg som sitter här i salen och som jobbar med dessa frågor.

Det är positivt att detta uttalas enhälligt, alltså från samtliga partiers sida.

Det är också en viktig fråga som utskottet tar ställning till, då vi, utom moderaterna, begär en skyndsam utredning om meddelarskyddet utanför det offentligrättsliga området. Motivet för en vidsträckt offentlighet och för en långtgående rätt att lämna meddelanden för publicering framträdde av naturliga skäl först på det offentliga området, alltså inom stat och kommun. En vidsträckt insyn framstod tidigt som ett medel att främja rättssäkerhet och effektivitet. Nu fortsätter vi arbetet redan i detta betänkande med förslag om handlingsoffentlighet utanför myndighetsområdet, vilket förslag bygger på en önskan från regering och riksdag att skapa ökade möjligheter till insyn i statliga och kommunala bolag och även i andra juridiska personer med privaträttslig karaktär men med offentliga uppgifter. Denna utvidgning görs tämligen försiktigt och omfattar sådana organ som från allmänhetens synpunkt bedöms fullgöra särskilt viktiga förvaltningsuppgifter, nämligen sådana som omfattar myndighetsutövning gentemot enskilda. Då alla partier utom moderaterna begär en skyndsam utredning om en utbyggnad av meddelarfriheten utanför myndighetsområdet, sammanhänger detta med att vi anser att de motiv som bär upp anordningarna för insyn i myndigheternas verksamhet har bärkraft även i fråga om andra maktcentra i samhället. I ett öppet samhälle måste medborgarna ha tillgång till kunskaper om vad som sker i inflytelserika institutioner, och jag vill säga: Där beslutsmakt finns, där skall också insyn finnas. Detta tycker jag att Hans Nyhage skall tänka på. Prot. 1987/88:122 En viktig principiell fråga gäller också etableringsfriheten. Den är inte så 18 maj 1988 enkel som de andra frågorna, vilket också Bo Hammar var inne på. Jag har i I rr GK EL. — yttrandefrihetsutredningen fört ett ingående resonemang om etableringsfrihetens resultat på pressområdet, där man faktiskt kan se skillnad mellan formell frihet och reell frihet, där utan tvivel marknadskrafterna har strypt yttrandefriheten genom att slå ut tidningar. Därför har vi faktiskt funnit anordningar som innebär frihet genom staten, genom det presstöd som vi har haft och som utan tvivel har betytt vidgad informationsfrihet i samhället. Då vi flyttar över resonemanget till etermedieområdet, skall vi inte önska oss en fullständig frihet. På detta område råder nämligen fortfarande tekniska begränsningar. Det finns alltså anledning att ha kvar ett public service-företag av den typ som Sveriges Radio utgör. Då säger några att även yttrandefrihetsutredningen reste krav på etableringsfrihet för trådsändningar. Ja, det gjorde vi, men med stora inskränkningar. När vi skrev in regeln i en grundlag gjorde vi många undantag och öppnade därmed möjligheter för en lagstiftning mot våldsinslag, mot ständigt återkommande pornografiska skildringar t.ex. Vi ville också skapa öppenhet, så att de som har Sveriges Radio skulle kunna få del av dess kanaler och så att vi skulle kunna tillgodose deras public service-verksamhet. Därför kan jag säga att jag inte beklagar att vi i dag här slår fast att vi inte som utgångspunkt skall ha etableringsfrihet för trådsändningar. Den största insats konstitutionsutskottet gjorde på det området var att vi när vi ändrade kabellagstiftningen såg till att yttrandefrihetsbrotten inte kunde tas upp på administrativ väg i en kabelnämnd utan i stället införde ett system med ansvarig utgivare och en yttrandefrihetsprocess under jurymedverkan. Därigenom banade vi väg för de fortsatta reformerna när det gäller de nya medierna. Det var ett oerhört viktigt beslut. Med dessa inledande synpunkter har jag kommenterat de reservationer som berör dessa områden, nr 13, 14 och 16. Jag skall nu mycket summariskt gå in på de andra reservationerna, som jag inte tycker har samma principiella betydelse. Låt mig säga att de här synpunkterna framförs som stöd för bifall till utskottets hemställan i dess helhet och avslag på samtliga reservationer. I några reservationer argumenteras för att vissa enskildheter i de i propositionen framlagda lagförslagen inte skall genomföras. Det gäller folkpartiets reservation om otillåtet offentliggörande och moderaternas reservation om förhållandet mellan meddelarfriheten och tystnadsplikter.

Sedan har vi förslaget om ändring av bestämmelsen i 16 kap. 8§ brottsbalken om hets mot folkgrupp, där det dels finns en moderatreservation, dels en folkpartireservation. Vidare finns reservationer även mot förslaget att införa videovåldslagens bestämmelser i brottsbalken och att i brottsbalken inta en bestämmelse varigenom spridning av våldspornografiska stillbilder kriminaliseras. Mot 9” förslaget om våldspornografiska bilder reserverar sig vidare en av folkpar tiets ledamöter i utskottet, Margitta Edgren. Prot. 1987/i 88:122 Till dessa reservationer hör slutligen förslaget om en viss utvidgning av 18 maj 1988 handlingsoffentligheten utanför myndighetsområdet, som jag tidigare har 3 Ändringar itryckfriberört. i hetsförordningen Min slutsats när jag ser på de här frågorna är att jag tycker att vi har mn: tillräckliga motiveringar i utskottets betänkande, som jag vill hänvisa till. Jag vill dock också beröra det som Karl Boo var inne på — det är ju en stor debattfråga just nu, även om den kanske inte enbart sammanhänger med utvidgningen av yttrandefriheten. Det gäller införandet av ett system med förhandsgranskning av videogram och filmer som skall uthyras eller försäljas. Utskottsmajoriteten anser att våldsskildringsutredningens slutbetänkande, som är att vänta inom några veckor, bör avvaktas. Här bör betonas att det är en mycket komplicerad fråga, inte minst när det gäller att utforma lagstiftningen. Jag noterar Karl Boos honnör till konstitutionsutskottets kansli för dess förslag. Visst var den välförtjänt, men ändå måste jag tillägga att man genom det lagförslag om förhandsgranskning som läggs fram i reservationen gör det litet för lätt för sig. Det innehåller inte några som helst undantagsbestämmelser, och förslaget innebär således att förhandsgranskning i fortsättningen måste ske av samtliga videogram och filmer som skall försäljas eller uthyras. Det blir ett utomordentligt krångligt administrativt system. Jag vill dock gärna säga att utskottet i sin motivering har understrukit det angelägna i att regeringen bereder våldsskildringsutredningens betänkande skyndsamt, så att riksdagen så snart som möjligt får ta ställning till förhandsgranskningsfrågan. En annan fråga som har tagits upp i ett antal motioner i detta ärende är frågan om förbud i lagstiftningen mot rasistiska organisationer. På den punkten vill de borgerliga företrädarna i utskottet i en gemensam reservation att riksdagen slutgiltigt skall slå fast att ett sådant förbud inte kan komma i fråga. Majoriteten, som i och för sig inte anser att det för närvarande finns något behov av att i lagstiftningen införa ett organisationsförbud, är inte beredd att på detta sätt definitivt avföra frågan. I stället framhålls att regeringen med uppmärksamhet bör följa den och erinras om att regeringen får anledning att återkomma till saken vid beredningen av de förslag som den sittande parlamentariska kommissionen mot rasism och främlingsfientlighet kommer att lägga fram. Här finns också tre vpk-reservationer, som Bo Hammar har berört. I motionerna tas upp flera separata frågor som inte har direkt samband med propositionen, men som ändå anses lämpliga att behandla i detta ärende. En reservation gäller mötesoch yttrandefrihet, en gäller missaktning med anspelning på kön och en gäller en särskild informationskampanj. Vi har utförligt besvarat dessa motioner i våra skrivningar, och jag vill hänvisa till dem — åtminstone så här inledningsvis. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det i ärendet visserligen framförs flera reservationer, vilka i flertalet fall dock endast omfattas av ledamöter från ett parti. Det bör vidare framhållas att de grundlagsförslag som läggs fram i propositionen inte, med något undantag, omfattas av 93 reservationer. Jag vill återigen understryka hur tillfredsställande det är att ett enhälligt utskott ställt sig bakom begäran till regeringen om fullföljande av det beredningsarbete som gäller en grundlagsreglering för andra medier än det tryckta ordet som pågått i 20-30 år. Jag upprepar mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Med anledning av vad Olle Svensson hade att anföra beträffande utvidgningen av meddelarskyddet vill jag återigen hänvisa till att vår uppfattning om de svåröverblickbara konsekvenserna av en sådan åtgärd delas av en rad remissinstanser. Jag vill också påpeka att departementschefen ansåg att yttrandefrihetsutredningens förslag på detta område inte skulle kunna genomföras. De instanser det rör sig om är bl.a. sådana som riksåklagaren, näringsfrihetsombudsmannen, juridiska fakultetshämnderna vid Stockholms och Uppsala universitet, Sveriges domarförbund, Kooperativa förbundet och Lantbrukarnas riksförbund. Det är alltså i sammanhanget mycket tunga instanser som delar den uppfattning som vi moderater har framfört i vår reservation. Vi menar att utskottets ställningstagande, för att citera Bo Hammar, närmast är ett bifall till kommunisternas motion på detta område. Då har alltså utskottet i princip tagit ställning för någonting som vi anser vara så svåröverblickbart och som innebär så svårbedömbara konsekvenser. Därför går vi emot vad utskottet här anfört. Till våra övriga reservationer vill jag säga att de flesta av dem faktiskt har stöd av yttrandefrihetsutredningen eller andra instanser, t.ex. lagrådet.

Herr talman! Jag delar Olle Svenssons uppfattning att det ofta känns litet historiskt när vi håller på med våra grundlagsändringar inom konstitutionsutskottet och här i kammaren, men den här dagen skulle ha kunnat vara ännu mer historisk om vi hade fått gå in i det mycket stora material som yttrandefrihetsutredningen har lagt fram. Jag vill också intyga att det i och för sig har varit ett fall framåt inom utskottet vad gäller denna fråga, eftersom vi har kunnat enas om att de s.k. nya medierna skall få en egen lag och eftersom det har visats öppenhet när det gäller meddelarskyddet. Men vi är egentligen tillbaka till det som gällde för några år sedan, när yttrandefrihetsutredningen lade fram sitt förslag, och får nu börja om igen med beredningsarbetet. Därutöver finns det faktiskt en del smolk i glädjebägaren, Olle Svensson. Förslaget om företagshemligheter, lex Bratt, som i dag inte är föremål för våra beslut men som ändå har koppling till meddelarskyddet, är trots allt en signal om ett skymningsläge. Anna-Greta Leijon är själv osäker, såsom hon redovisar i en artikel i Dagens Nyheter, där hon säger att om det finns risk med förslaget får riksdagen och utskottet se till att det blir klart och tydligt på denna punkt. Det innebär ändå en bekräftelse av att lagförslaget inte var så genomtänkt. Det behövs alltså en bättre samordning med det som nu skall ske vad gäller meddelarskyddet. Det har sagts att man naturligtvis får anmäla och tala om brottslig verksamhet, och Anna-Greta Leijon säger i sin artikel att det bara är att gå — Prot. 1987/88:122 till myndigheterna med sådana saker. Men om man inte vill göra det utan 18 maj 1988 faktiskt vill ha offentlig debatt, då måste man på förhand veta att ett brott är Ändringar i tryckfri begånget. Annars kan man råka ut för att få betala ett stort skadestånd, hetsförordningen därför att man har berättat det hela. Det är alltså stora risker förenade med Rö dessa frågor. Ett annat smolk är frågorna om krig och krigsfara. I propositionen finns, sida upp och sida ned, en katalog över vad som är tryckfrihetsbrott: spioneri, obehörig befattning med hemlig handling, vårdslöshet med hemlig handling, att skriva om uppror, landsförräderi, landssvek osv. Detta räcker även vid krigsfara. — Jag noterade att Olle Svensson faktiskt inte kommenterade den delen av utskottets handläggning vad beträffar våra förslag, nämligen att samma regler skall gälla i fred som i krig.

Herr talman! Utskottets ordförande var ganska försiktig i sina kommentarer till vårt förslag i reservation 9 om förhandsgranskning av videogram. Det var fint. Det kan ha att göra dels med hans värdighet som utskottsordförande, dels med att atmosfären är brännhet kring denna fråga i den allmänna diskussionen. Olle Svensson säger att förhandsgranskning av alla videogram skulle innebära ett omfattande arbete. Det kan vara berättigat. Men jag vill erinra om att det redan nu förekommer en ganska betydande frivillig förhandsgranskning av videogram. Det är alldeles uppenbart att den granskning som byrån gör på andra områden inbegriper vissa schabloniseringar. Det skulle säkert bli fallet också vid förhandsgranskning av videogram. Jag vill upprepa vad som har sagts tidigare, nämligen att frågan ingalunda är ny. Den har varit föremål för diskussion under lång tid. Det är inget tvivel om att det hade varit utomordentligt önskvärt med en majoritet i dag för en lagstiftning i den riktning som innefattas i reservation 9. Jag vill ytterligare upprepa att det självfallet är grannlaga att gå in i yttrandefrihetsfrågorna. Jag menar ändå att det finns gränser för vad som kan tillåtas ur allmän synpunkt. Den gränsen har säkert överskridits när det gäller de videogram som nu saluförs på marknaden.
Herr talman! Jag vill upprepa för Hans Nyhage: Där makt finns bör också insyn finnas. Därför är det väsentligt att vi nu får en utredning för att få fram ett meddelarskydd, som också kan gälla på det enskilda området. Hans Nyhage räknade upp en rad instanser. Bland dem hittade jag åtskilliga makthavare, och det är inte så konstigt att de klagar när de skall bli granskade. Jag tror att riksdagen måste inta en självständig ställning i denna fråga. Däremot medger jag att yttrandefrihetsutredningens förslag inte var tillräckligt genomarbetat. Det kan inte ligga till grund för ett beslut nu omedelbart, utan det måste bli föremål för utredning, och hänsyn måste tas till olika synpunkter även på detta område. Också där kan det finnas behov av kvalificerad tystnadsplikt. Det finns en vpk-motion på detta område, men jag vill betona att alla 95 Prot. 1987/88:122 partier utom moderaterna står bakom föreliggande förslag. Alla partier utom moderaterna stod också bakom förslaget i yttrandefrihetsutredningen. Birgit Friggebo talar om smolk i glädjebägaren och går in på ett förslag som är remitterat till lagutskottet. Jag vill säga till henne: Vi har fått det förslaget för yttrande och bör avvakta att diskutera det till dess vi har tagit ställning och gett lagutskottet vårt råd. Slutligen: Det är riktigt, Karl Boo, att det är väsentligt att man tar allvarligt på den oro och den opinion som finns när det gäller videovåld. Vi har haft kontakt med chefen för den institution som i dag granskar offentligt visad film och videogram. Hon har särskilt vädjat till oss att vänta på utredningens förslag, så att vi sedan kan komma fram till en riktig bedömning av utredningen. Vi avvaktar alltså utredningens förslag och räknar med att en proposition skall framläggas till hösten.
Herr talman! Jag noterar än en gång att Olle Svensson inte vill kommentera de förslag som innebar att man i vanlig lag hux flux över en natt skulle kunna inskränka yttrandefriheten, om vi befinner oss i omedelbar krigsfara eller i krig. Jag kan nästan förstå att Olle Svensson undviker denna fråga. Han var själv med i yttrandefrihetsutredningen, som inte alls hade detta förslag. Jag förstår därför att han personligen kan känna det litet obehagligt. Men det undanröjer inte det faktum att det åtminstone i konstitutionsutskottet finns en förkrossande majoritet, som inte har insett vådorna med en sådan bestämmelse. Det är precis när vårt land hotas, när skymningsläget inträder, som våra grundlagar är till starkast skydd för sådana här immateriella värden. Varför skall vi då utsätta oss för risken att falla undan för eventuella påtryckningar i lägen som kan vara svåra att hantera? Vad är det för fel på den brottskatalog som finns för fredstid och som är mycket omfattande vad gäller skyddet för rikets säkerhet och klart uttalar att man inte får fälla otillåtna yttranden?
Herr talman! Jag vill erinra Birgit Friggebo, som tar upp en debatt med mig om yttrandefrihet under krig, att jag under elva år har varit ordförande för beredskapsnämnden för psykologiskt försvar och har haft anledning att noggrant fundera igenom de här frågorna. Jag har tagit intryck av remissinstanserna på den här punkten. Det är naivt och aningslöst att tro att vi under direkta krigsförhållanden kan tillämpa exakt samma regler som i fred. Vi är tvingade att ha speciella regler till skydd för yttrandefriheten, om det över huvud taget skall vara möjligt att ha diskussion och debatt under krigstid. Om vi hamnar i det läget, kommer vi nog att inse att det kommer att krävas en viss försiktighet. Jag tycker inte att inställningen till denna paragraf skall behöva vara någon allvarlig skiljelinje mellan oss i synen på yttrandefriheten.

Herr talman! Jag vill börja med att slå fast att jag delar konstitutionsutskottets uppfattning att det är angeläget att ge yttrandefriheten ett starkare skydd i grundlagen. Tryckfriheten har i vårt land sedan lång tid tillbaka ett utförligt Prot. 1987/88:122 skydd i tryckfrihetsförordningen. I praktiken har den gett och ger fortfarande 18 maj 1988 ett skydd för yttrandefriheten också i andra sammanhang. Men jag har precis som utskottet den uppfattningen att vi inte kan slå oss till ro i förlitan på att tryckfriheten är en tillräcklig garanti för yttrandefriheten för all framtid. Vi vet inte vilka sätt att formulera och förmedla upplysningar, åsikter, tankar och känslor som på sikt kommer att bli viktigast. Inte minst den snabba tekniska utvecklingen kan förändra förutsättningarna för yttrandefriheten. Tryckfriheten kommer med all säkerhet att behålla sin stora betydelse, och givetvis måste vi slå vakt om den. Men det är viktigt att ge också de nya medierna ett fullgott skydd. Annars finns det en risk för att yttrandefriheten kommer att tunnas ut. Jag är därför glad över att det nu finns möjligheter att komma förbi de svårigheter som har fördröjt frågan om ett vidgat grundlagsskydd för andra medier. Konstitutionsutskottets betänkande är enligt min mening en bra utgångspunkt för ett fortsatt arbete som syftar till att skapa ett utbyggt skydd för yttrandefrihet i en ny grundlag. Ett självklart riktmärke är att finna lösningar som kan vinna en bred anslutning i riksdagen. Det är viktigt att den fortsatta beredningen drivs på ett målmedvetet sätt, och jag kommer självfallet att medverka till att, som utskottet har framhållit, arbetet skall bedrivas skyndsamt. Det finns ju redan ett betydande material att arbeta med, och enligt min mening bör det inte råda något som helst tvivel om att nästa riksmöte skall kunna fatta det första beslutet om ett utvidgat grundlagsskydd för yttrandefriheten. En annan fråga som har diskuterats här och som jag skulle vilja beröra med några ord gäller tanken på ett meddelarskydd i förhållandet mellan enskilda. I den remiss som regeringen överlämnade till lagrådet i november 1986 och som grundade sig på yttrandefrihetsutredningens förslag behandlades frågan om meddelarskydd i förhållandet mellan enskilda ganska utförligt. Min företrädare ansåg att övertygande skäl i och för sig kunde anföras för att man skall utvidga meddelarskyddet utanför myndighetsområdet. Att något förslag ändå inte lades fram berodde på att underlaget för ett beslut inte var tillräckligt. Det innebär alltså inte att tanken hade övergivits. Jag har redan tidigare, i samband med årsskiftet, deklarerat att jag anser att också detta är en viktig fråga, som vi bör gå vidare med. Som har framgått av den här debatten har dock de undantag från meddelarfriheten som trots allt måste finnas, tidigare inte belysts och penetrerats på ett tillräckligt bra sätt. Yttrandefrihetsutredningen tog upp denna fråga i slutskedet av sitt arbete. Yttrandefrihetsutredningen föreslog långt gående undantag från meddelarfriheten i syfte att inte äventyra företagens möjligheter att konkurrera. Enligt min uppfattning bör man söka en lösning som inte lämnar så stort utrymme för inskränkningar av meddelarfriheten för de anställda i företagen som det förslag som yttrandefrihetsutredningen lade fram gör. Man värnade enligt min mening för mycket om företagen i det förslaget, och det är en åsikt som jag har framfört många gånger tidigare. Men jag är mycket väl medveten om att det här gäller mycket svåra gränsdragningsfrågor. I likhet med konstitutionsutskottet tycker jag att vi 7 behöver utreda detta vidare. Jag tycker precis som utskottet att vi, även om det finns svårigheter, naturligtvis inte skall låta dessa hindra oss från att konstruktivt försöka finna ett förslag som innebär en utvidgning av meddelarskyddet. Det tycks ju också finnas, med undantag för moderaternas inställning, ett mycket brett stöd för det i denna kammare. Jag tycker, precis som Olle Svensson, att det ligger ett behov bakom tanken på ett utvidgat meddelarskydd. Så några ord om ett förslag som inte diskuteras i dag, det lagförslag om företagshemligheter som kommer att behandlas av riksdagen under hösten. Som jag har framhållit i flera tidningsartiklar är detta förslag inte sådant att det inskränker meddelarskyddet i förhållande till nuvarande regler. Jag tycker att det har varit svårt att föra en seriös debatt om detta. Det har förekommit många missuppfattningar. Vi har ju redan i dagens lagstiftning förbud mot företagsspioneri. Det kommer inte heller att vara tillåtet om man följer det förslag som vi har lagt fram i propositionen om företagshemligheter. Företagsspioneri är för närvarande kriminaliserat och skall vara det också enligt detta förslag. Det är inte i dag tillåtet för anställda att avslöja företagshemligheter. Med nuvarande regler kan man t.o.m. råka ut för fängelsestraff om man gör det. Vi har i propositionen föreslagit att man skall ta bort kriminaliseringen vad beträffar de anställda. Skadeståndsansvaret anser vi däremot skall vara kvar. Bo Hammar sade att han tycker att jag skulle lyssna på konstitutionsutskottet. Ja, jag har lyssnat på konstitutionsutskottet, och jag tycker att de förslag som jag här har nämnt och som innebär att man i en gemensam beredning skall ta fram förslag om en utvidgning av yttrandefriheten och att vi skall tillsätta en utredning om meddelarskyddet är mycket bra. Jag är självfallet beredd att lyssna också till vad konstitutionsutskottet under hösten kan komma att säga om förslaget om företagshemligheter. Men jag är ändå ganska övertygad om att en debatt på denna punkt så småningom kommer att leda fram till just det som jag här har sagt. Det handlar inte om att gå bakom ryggen på någon eller om att utvidga straffansvaret. Tvärtom är det så att vi i vissa avseenden minskar det för de anställda. Meddelarskyddet är viktigt på den privata sidan, så viktigt att vi måste utreda det. Jag har som utgångspunkt för de direktiv som vi kommer att skriva på justitiedepartementet i denna fråga tänkt att klart slå fast att ett effektivt och meningsfullt meddelarskydd på den privata sidan inte får innefatta så långtgående begränsningar när det gäller företagen som yttrandefrihetsutredningens förslag gjorde.

Herr talman! Jag tycker att det mesta av vad Anna-Greta Leijon sade var bra. Hon skall lyssna på konstitutionsutskottet, och då kanske vi har möjlighet att korrigera de misstag som uppenbarligen har begåtts från regeringskansliet. Det gäller ju bl.a. proppositionen om företagshemlighet. Jag vet att vi inte har den till behandling i dag. Men det finns faktiskt en nära koppling mellan den propositionen och vad vi diskuterar i KU:s betänkande om meddelarskyddet, så jag kan ändå inte låta bli att — precis som Anna-Greta Leijon - komma in på den här frågan. I den propositionen berörs inte på något ställe yttrandefrihetsaspekterna. Trots att vi i dag har en situation som innebär att skandal efter skandal avslöjas — på t.ex. miljösidan och vapensmugglingssidan - kommer en proposition som skall förstärka företagshemligheten, förstärka skyddet för företagare. Ingenting sägs om yttrandefrihetsaspekterna. Det är väl inte konstigt, Anna-Greta Leijon, att människor blir misstänksamma och ”går i taket” när de får höra eller läsa något sådant. Det är ju inte precis några demagoger som har riktat kritiken mot den här propositionen. Yttrandefrihetsutredningens ordförande Hans Schöier betecknar lagförslaget som ”ett osäkrat vapen, riktat mot yttrandefriheten”. Det är kanske för hårda ord. Men Anna-Greta Leijon borde ändå betänka att om ordföranden i yttrandefrihetsutredningen fäller ett sådant yttrande, så är måhända propositionen inte helt lyckad. Sedan tycker jag också att det är bra att Anna-Greta Leijon säger att man nu skall se över det här med meddelarskyddet. Hon säger också att det i yttrandefrihetsutredningens förslag var för många undantagsbestämmelser. Ja, det är möjligt — det kan jag inte bedöma. Men med alla de goda jurister som finns på justitiedepartementet borde man väl på tre år — för det är tre år sedan utredningen lades fram — ha kunnat lösa den här frågan och lägga fram något lagförslag om meddelarskyddet, utan att konstitutionsutskottet skall behöva puffa på ännu en gång. Men jag hoppas att vi skall kunna lösa frågan under nästkommande riksmöte.

Herr talman! Jag skall säga några ord om hets mot folkgrupp — som behandlas i vår reservation nr 7 — och om förhandsgranskningen av video. En grundbult i folkpartiets politik — och i vårt liberala arv — är vårt absoluta avståndstagande från rasism och fördomar. En annan grundbult är vårt försvar för yttrandefrihet och tryckfrihet. I den konflikt som kan ligga inbyggd i dessa två grundbultar — när de ställs mot varandra — måste vi göra noggranna avvägningar. En sådan avvägning har vi gjort när vi accepterat den nuvarande inskränkningen i yttrandefriheten som ligger i brottsbalkens förbud mot hets mot folkgrupp. Det är i dag förbjudet att offentligt till allmänheten uttala eller på annat sätt sprida sådant som uttrycker missaktning för folkgrupp utifrån ras, hudfärg, religion eller etniskt ursprung. Straffet är fängelse eller böter. Detta föreslås nu skärpas så att även uttalanden i mera slutna sällskap av missaktande innebörd skall vara straffgrundande. Rent känslomässigt kan det finnas anledning att acceptera förslaget, särskilt mot bakgrund av de stämningar som Sjöbo-debatten har utlöst, och de allt starkare invandrarfientliga stämningar som faktiskt får genomslag i massmedia. Inte minst vi folkpartister, som engagerat oss för våra flyktingar och invandrare och som har synpunkter på den flyktingpolitik som bedrivs, upplever varje dag dessa fientliga strömningar i brev — till 99,9 26 anonyma. Det är otäcka brev. Men hur skall vi kunna straffa dem som har skickat breven? Och hur skall vi kunna kliva in i hem eller privata sammanslutningar och beivra brott och kontrollera att förbudet efterlevs? Nej, vi menar att risken är att vi får en kader av angivare att lita till, och det är inte förenligt med svensk rättsvårdande tradition. Vad vill vi då göra för att minska skallet? Vi tror på upplysning och information, en aldrig sinande debatt — en öppen sådan — som tar ställning för våra lagar om flyktingoch invandrarpolitik. Ingen av oss får tröttna eller huka sig. Vi kan ju aldrig förbjuda människor att tänka olagliga tankar och odemokratiska tankar. Det är för en folkpartist motbjudande att tankens frihet inte är densamma som talets frihet. Och det är först då fördomar kommer i öppen dag som de kan bekämpas. Den kampen vill vi föra med kraft och glöd och saklighet, dvs. med både hjärta och hjärna. Därför avvisar vi nu den skärpning i brottsbalken som föreslås. Den stämmer för övrigt inte heller med de allmänna motiveringar som justitieministern ger uttryck för, bl.a. ”att det är viktigt att skyddet ges en sådan utformning så att reglerna blir tillräckligt klara för att inte vålla tillämpningsproblem för myndigheter och enskilda”. Vi beklagar att inte regeringen själv tar detta uttalande på allvar. Vi instämmer nämligen i det. Jag yrkar bifall till reservationerna 7 och 8. Folkpartiet tycker att videoutbudet i många fall är olämpligt för barn och ungdomar att titta på. Och vi är uppriktigt förskräckta över att barn tittar på dessa olämpliga filmer med föräldrarnas goda minne. Undersökningar som gjorts visar att föräldrar ofta är medvetna om vad barnen ser på. Barnen behöver alltså inte titta i smyg. Sunda förnuftet säger oss också att barn och ungdomar kan ta skada av våld, sexuellt tvång och liknande otäckheter. Det gäller självfallet främst barn som redan tidigare är otrygga och har dåliga vuxenkontakter. Därför har vi accepterat videovåldslagen, som innebär förhandsgranskning av filmer och video som vänder sig till barn och som förbjuder försäljning eller offentlig visning av filmer med skildringar av sexuellt våld eller tvång eller grova, utdragna skildringar av våld mot människor eller djur. Därför accepterar vi att videovåldslagen redan nu ersätts av bestämmelser i brottsbalken, där begreppet olaga våldsskildring införs. Vi anser att ett system med ansvarig utgivare bör införas, och vi förväntar oss att våldsskildringsutredningen behandlar denna fråga och att den kommmer att regleras i den nya yttrandefrihetsgrundlagen. Vår tanke med förslaget om ansvarig utgivare är att man på så sätt kan kriminalisera innehållet, inte tekniken, och att ansvaret alltid skall kunna utkrävas mot viss person och med effekten att samtliga kopior av filmerna förbjuds. Förbud mot att hyra ut våldsvideo finns redan nu i videovåldslagen. Varför är det då så få grossister och detaljister som anmäls för att de bryter mot lagen? Varför tar inte vi alla engagerade människor tag i detta, går till videobutikerna, hyr filmer, tittar på dem, bedömer dem och går till polisen och anmäler dem enligt den lag som finns? Jag har inte gjort det, och enligt uppgift har mycket få andra gjort det. Gunnel Arrbäck på statens biografbyrås filmcensur har arbetat ut en anvisning om hur vi skall göra, och den anvisningen bör vi sprida. Det är alltså vi föräldrar, vi vuxna, som måste ta ansvar för vad barnen tittar på, genom att engagera oss och polisanmäla grova våldsskildringar. Censur eller förhandsgranskning löser inte problemet att barn och ungdomar får tillgång till olämpliga filmer. Sådana åtgärder ger vuxna Prot. 1987/88:122 känslan av att samhället har tagit över ansvaret och därmed befriat de vuxna 18 maj 1988 från deras ansvar. Merparten av de filmer som passerar censuren kommer — än dringar i tryckfri fortfarande att vara olämpliga för barn att titta på. hetsförordningen Vi menar också att det finns anledning att fundera över hur effektiv en Mm. förhandsgranskning av all videofilm, dvs. den som också vänder sig till vuxna, skulle bli. Och vill vi i Sverige införa en censur för vuxnas tittande, dvs. sänka eller höja censurspärren för vuxna utöver de regler som finns i dag? Nej, vi måste fokusera debatten på filmproducenternas moraliska ansvar och alla hjälpas åt att vaccinera våra barn mot videovåldets dragningskraft genom att engagera oss i vad de tittar på och genom att vi vuxna väljer att vara tillsammans med våra barn och tillsammans göra roligare saker än att sitta och ”glo” på bio hemma. Utskottet säger, och vi instämmer, att man vill vänta på våldsskildringsutredningens slutbetänkande, som skall komma i höst — enligt Olle Svensson inom ett par veckor. En liberal princip som slagit igenom i den svenska tryckfrihetsförordningen är att publicering skall kunna ske utan förhandsgranskning. Det innebär givetvis inte att allt är tillåtet och att allt kan publiceras ostraffat. Lagen sätter gränser för vad som är tillåtet. Prövningen av om gränserna har överskridits får emellertid ske vid en efterhandsgranskning. Har lagen överskridits, skall den ansvarige utgivaren eller motsvarande straffas. Det är videovåldslagen och i fortsättningen brottsbalken som ger möjlighet att ställa uthyrare eller försäljare av videofilmer till ansvar. För att man skall göra avsteg från den här liberala principen måste det enligt vår uppfattning finnas mycket starka skäl, och när det gäller film och video som vänder sig till barn har vi accepterat att göra sådana avsteg. Herr talman! Jag har också en egen reservation, nr 11, som bygger på en motion av Karin Ahrland och Hadar Cars. Där tar jag avstånd från efterhandsingripande vad gäller stillbilder, teckningar och målningar, som har skapats i konstnärliga syften. Det finns olika uppfattningar om vad som är konst och vad som är pornografi, och det är enligt mitt sätt att se inte rimligt att poliser och åklagare skall avkrävas den bedömningen, dvs. avgöra vad som i dag skall betraktas som konstnärligt syftande skapelse kontra pornografi. Det finns människor som ser Sergels teckningar som pornografi, lika väl som det finns människor som ser Peter Dahls illustrationer till Bellmans ”Fredmans epistlar” som pornografi. Därför vill jag att riksdagen avstår från att låta den nya bestämmelsen i brottsbalken omfatta även stillbilder. Jag yrkar bifall till reservation 11, som jag dock inte kommer att begära votering om. Herr talman! Folkpartiet vill också att videomarknaden saneras, men en förhandsgranskning löser inte problemen — de flesta filmer kommer att passera censuren och fortfarande vara olämpliga för barn att titta på. Vi tror att ett system med ansvarig utgivare ger möjlighet att stoppa olämpliga filmer, under förutsättning att vi alla medverkar till att anmäla sådana filmer. 101 Kulturutskottet har i sitt yttrande till dagens betänkande pekat på ytterligare möjligheter. Folkpartiet inväntar våldsskildringsutredningens slutbetänkande, innan vi tar ställning i detalj hur vi vill medverka till att sanera videomarknaden.

Herr talman! Jag kan inte underlåta att göra en kommentar till Margitta Edgrens anförande. Hon är mer djärv än utskottets ordförande Olle Svensson, som var väldigt försiktig i sina bedömningar om vad som skulle komma, och hon är betydligt mera djärv än justitieministern, som i sitt anförande inte hade någon synpunkt på den fråga som är så het i debatten. Margitta Edgren säger att det inte kan bli aktuellt med förhandsgranskning, utan man skall invänta våldsskildringsutredningens slutbetänkande för att där hitta andra lösningar. Om man tror, som Margitta Edgren gör, att det skall vara möjligt att sätta moralisk press på dem som producerar och saluför våldsfilmer, då är man en oerhörd optimist. Det råder väl inget tvivel om att det finns oerhört starka ekonomiska intressen bakom denna hantering. Att man i efterhand genom ansvarig utgivare skall utkräva skadestånd kan vara en kompletterande åtgärd när det gäller att stävja marknaden, men då har filmerna redan fått stor spridning. Som redan sagts här, är många beredda att betala en slant, för det är ändå så lönande att ge ut videofilmer av ett slag som de inte känner några skrupler för att marknadsföra. Jag ville bara göra dessa kommentarer, herr talman.
Herr talman! Det finns anledning att tänka också på hur effektiv en förhandsgranskning av all videofilm skulle bli och hur den skulle gå till. Tror Karl Boo att myndigheternas censur kommer att kunna bli effektivare än vad föräldrarnas kan bli? En censur kan rimligen bara omfatta filmer på den öppna marknaden, en marknad där det i dag finns mer än fyra tusen filmer. Förhandsgranskningen kan faktiskt inte få tag i kopior som säljs på en blivande svart marknad, som säljs eller hyrs ut privatpersoner emellan. Det finns också en risk att det blir extra spännande att se förbjudna filmer och att det växer upp langning och smuggeltrafik. Mycket av det som blir förbjudet kommer tyvärr att finnas på den här marknaden, och det måste under alla förhållanden vi vuxna ta ansvar för. Blir det ett genomslag av ansvarig utgivare och vi alla tar vårt ansvar och polisanmäler, kommer det inte att löna sig att vara på den här marknaden. Då kommer också de mest genomkommersialiserade videouthyrarna att försvinna, för då finns det inga pengar att göra längre.
Herr talman! Nog tycker jag att det verkar överoptimistiskt att tro att man skall kunna komma till rätta med avarterna genom den press som Margitta Edgren refererar till. Sedan vill jag bara erinra om att jag i mitt tidigare anförande sade mycket bestämt att självfallet måste förhandsgranskningen kompletteras med insat ser från föräldrar, förskola och skola, som ändå har ett övergripande och Prot. 1987/88:122 direkt ansvar för att stimulera ungdomar att söka kvalitet också när det gäller 18 maj 1988 Jag tror att vi måste vara angelägna om att gemensamt ta ansvar härvidlag. " 3 c a é hetsförordningen Likaså är ökade insatser från barnoch ungdomsorganisationernas sida Hå oerhört viktiga i det här stora panoramat.
Herr talman! Jag är glad för att Karl Boo och jag ser det på samma sätt. Skillnaden oss emellan är att jag tilltror oss vuxna och tilltror föräldrarna mer ansvarskänsla än vad tydligen Karl Boo gör. Den viktigaste uppgiften för oss är att se till att barnen skyddas för många företeelser som de inte är emotionellt mogna för, bl.a. vissa filmer och videoprogram. Den uppgiften har vi, som jag ser det, oberoende av om vi är föräldrar, lärare, föreningsledare eller vanliga medmänniskor. Samhället kan inte ersätta avstängningsknappen på TV:n med generella lagar.

Herr talman! Jag är medveten om att huvudparten av debatten i den här frågan nu är överstånden. Jag vill ändå göra några inhugg i diskussionen, närmast av den anledningen att jag nära har följt den här frågan, inte minst under den långa tid som jag hade nöjet att sitta med i yttrandefrihetsutredningen. Jag vill gärna säga att jag tycker att det var en utredning som gjorde ett mycket gediget arbete; den tog god tid på sig och gav ut betänkande i två omgångar — först ett debattbetänkande och sedan ett slutbetänkande. De diskussioner vi förde i yttrandefrihetsutredningen var mycket ingående och, skulle jag vilja påstå, i sig kvalificerade. Det är alldeles givet att den grundläggande frågan i ett sådant här ärende alltid blir var gränserna för yttrandefriheten möjligen bör gå. Utgångspunkten är självklar för oss här i Sverige, nämligen att vi skall ha vidast tänkbara yttrandefrihet i alla medier. Jag tillhör dem som beklagar att yttrandefrihetsutredningens betänkande inte i större utsträckning än som nu har blivit fallet kommer att utgöra underlag för lagstiftning. Men det var en del problem som vi inte klarade av så särskilt bra i yttrandefrihetsutredningen heller, som väl kommer att följa oss och som vi fortsättningsvis bör ha ögonen på. I utskottsbetänkandet behandlas på s. 13 och 14 frågan om skyddet för den enskildes integritet. Det är en fråga som massmediafolk helst inte vill låtsas om. Det är klart att man inte får betona detta så mycket att väsentlig information förhindras. Men det är uppenbart att den enskildes integritet många gånger kommer i kläm i vårt massmediasamhälle. Vi har ju under senare år sett många fall där man verkligen tyckt synd om enskilda personer, som mot sin vilja fått skylta i massmedia. Här har man då sagt att media själva skall sanera verksamheten, men det har inte fungerat särskilt bra. I en motion som vi haft att behandla refereras det till den uppmärksammade hjärttransplantationen i Göteborg, då den flicka som genomgick transplantationen och hennes familj ville vara anonym eller i varje fall inte 103 framträda utåt i massmedia. Likafullt publicerades stora bilder av vederbörande i tidningarna. Jag tycker det är genant för den svenska pressen att det kan gå till på det sättet. Jag får verkligen hoppas att man skärper sig. I utredningen diskuterade vi bl.a. möjligheten till genmälesrätt, och jag skall inte dölja att jag har haft vissa sympatier för den, samtidigt som jag är medveten om vilka svårigheter den innebär. Men man har genmälesrätt i en del länder, och det har synbarligen inte lett till några stora problem; man har det t.ex. i Danmark. Utredningen stannade för att föreslå att man skulle öka åklagarens möjligheter att väcka åtal med utgångspunkt i ärekränkningsbestämmelserna, men det förslaget har det inte blivit något av i propositionen och i utskottets förslag till beslut, och det beklagar jag. Men man kan finna litet tröst i skrivningen i slutet av behandlingen av ärendet, där utskottet säger: ”Vad som då bl.a. bör kunna övervägas är enligt utskottets mening ett genomförande av YFU:s förslag om ändring av ärekränkningsreglerna.” Detta bör enligt utskottets mening ges regeringen till känna. Det visar att utskottet inte har tappat taget när det gäller den här frågan. Jag hoppas verkligen att man uppmärksammar det framöver. En uppmärksamhet på det här området har också en viss preventiv verkan. Om man från massmedias sida tror att vi vill överväga lagstiftning kan det i sig innebära en bättre sanering på frivillig väg. Frågan, vad man skall få säga om sina medmänniskor och vilka organisationer som skall finnas, har ju spelat en betydande roll i den allmänna debatten. Jag tycker personligen att man får akta sig, så att man inte går för långt. Det förs ju över huvud taget ett ganska brutalt språk på många arbetsplatser; det drabbar invandrare, och det drabbar svenskar. Det tror jag inte man kan utrota med lagstiftning. Man skall naturligtvis bekämpa det, och man skall naturligtvis slå larm om systematisk diskriminering, rasistiska uttalanden och liknande, men man skall inte inbilla sig att man helt kan göra människors tal till ett utflöde av ett dygdemönsters tankar. Detsamma gäller rasistiska organisationer. Det är en i och för sig behjärtansvärd tanke att man skall förbjuda rasistiska organisationer. Jag tar naturligtvis avstånd från alla former av rasism och även rasistiska organisationer. Men jag vill erinra om den tid då sådana organisationer florerade som värst — hela 1930-talet, när vi hade den nazistiska hydran i vår närhet och då det fanns stora spänningar också inom vårt land. Under hela denna period klarade man sig utan någon lagstiftning. Den allmänna meningen var således redan på den tiden att sådana obskyra företeelser skall bekämpas öppet och i ljuset. Det tror jag är det allra effektivaste. Under nazismens slutskede, i början av 1940-talet, stiftades det visserligen en lag, men den kom aldrig att tillämpas. Den avskaffade man sedan ganska snabbt igen. Mot bakgrund av vad jag här har sagt yrkar jag bifall till reservation 8. Sedan har vi då frågan om våldsskildringar, som ju föranlett mycken debatt. Vad jag tycker är angeläget att betona är att våldsskildringar inte är tillåtna. Massvis av människor som ringer och skriver om detta tror att det är fritt fram för våldsskildringar. Det är det inte. Vi har en lagstiftning mot det. Vad det gäller är naturligtvis att se till att denna lagstiftning också tillämpas. För att förbättra tillämpningen av den har jag ända sedan jag satt med i Prot. 1987/88:122 yttrandefrihetsutredningen tyckt att systemet med en ansvarig utgivare 18 maj 1988 skulle kunna vara en bra och effektiv metod. Det föreligger ju inte så stora Ändringar i tryckfri skillnader i vad vi tycker om vidriga våldsskildringar av olika slag, utan det vi hetsförordningen har olika uppfattningar om är vad som kan vara effektivt för att komma åt... dessa våldsskildringar. Dess värre ger inte ens censur några slutliga garantier för att vi får bara sevärda och lämpliga filmer för barn. Jag kan erinra om att en sådan film som Rambo har gått igenom filmcensuren, och den filmen tycker jag är en av de för ungdomar skadligaste filmer som har visats. Den visas alltså offentligt. Censur är alltså inte någon garanti för att man får bort våldet. Vi har i media förfärligt mycket underhållningsvåld som säkert också är skadligt. Det är alltså enligt min och forskares mening inte bara det direkta, råa, sadistiska våldet som påverkar människor. En del forskare menar att det smygande våldet i alla möjliga underhållningsfilmer är det som påverkar mest. Det ger attityder som kan vara svåra att komma till rätta med. Jag kommer för min del att i den kommande voteringen stödja utskottets förslag på den här punkten. Meddelarskyddet diskuterade vi väldeliga inom yttrandefrihetsutredningen. Grundtanken bakom vårt förslag om att meddelarskyddet skulle utsträckas också till organisationer och företag var att den enskilda människans beroende i olika avseenden har förändrats under årtiondena, för att inte säga århundradena. Den enskilde är i dag minst lika beroende av vad som händer i företaget, i den fackliga organisationen osv. som av vad samhället tar sig för genom sina organ. Många gånger är det i varje fall så. Det kan vara lika viktigt för den enskilde att det finns andningshål inom den privata sektorn som att det finns andningshål vad gäller tystnadsplikten inom den offentliga sektorn. Det gjorde att vi i yttrandefrihetsutredningen föreslog att området för meddelarskydd skulle vidgas på det sätt som tidigare har diskuterats här i dag. I sitt anförande sade Anna-Greta Leijon att den grundläggande orsaken till att regeringen inte framlagt något förslag på denna punkt var att yttrandefrihetsutredningen inte gick tillräckligt långt i sitt förslag. Det är ett märkligt resonemang. I utredningen var vi medvetna om de svåra avvägningsoch gränsdragningsproblemen. Därför såg vårt förslag ut som det gjorde. Om det hade genomförts hade följden blivit ett meddelarskydd inom vidare områden och ett genombrott för principen. Bara därför att man inte kan få allt avstår man, enligt justitieministern, från att göra någonting alls. Det är, som jag sade, märkligt resonemang. Ett stort antal miljöbrott som hemligstämplats liksom andra mindre trevliga saker motiverar ytterligare att man fortsätter arbetet på detta område. Jag hoppas verkligen att de framlagda förslagen så småningom leder till något. Jag vet att det finns en ohelig allians mellan de fackliga organisationerna och företagsamheten. Ingen av dem vill ha någon insyn i egentlig mening. De har tillsammans stoppat utredningens förslag. Det skall vi inte ta hänsyn till i framtiden, utan vi måste tänka på den enskilda människan och på effekterna för samhället som helhet. Jag ser att tiden rinner undan, och det jag säger nu, säger jag bara för att 105 Prot. 1987/88:122 reta en och annan: jag har aldrig kunnat förstå hur grundlagsskyddet i fråga om yttrandefriheten blir starkare till följd av uppdelningen på olika grundlagar. Det är för mig ren och skär metafysik. Ingen har på ett övertygande sätt kunnat förklara för mig varför yttrandefriheten blir bättre skyddad med de två grundlagar som vi tydligen skall få på detta område. Det är dock en teknisk fråga som jag inte fäster så stor vikt vid. Jag tycker bara att det är litet genant vad gäller den intellektuella standarden på argumentationeni den här frågan, om man nu alls kan tala om någon intellektuell standard härvidlag.

Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av den av Mats O Karlsson och mig väckta motionen om förbud mot rasistiska organisationer. Vi anser att Sverige skall gå i täten när det gäller att bekämpa dylika organisationer, och därför hänvisar vi till FN-konventionen. Det kan nämnas att vissa länder har förbjudit fascistiska och nazistiska organisationer. Gränsdragningen mellan dessa och rasistiska organisationer är hårfin. Dessa lagar, som jag har läst, har dock inte hjälpt mig när det gällt att försöka framlägga förslag till lagstiftning. Det görs gällande att man är orolig för att rasismen ökar när invandrarnas antal växer. Det kan vara tvärtom. Ju fler svenskar som har dagligt umgänge med invandrare, desto svårare blir det att mobilisera medborgare till organisationer som agerar mot invandrare i detta land. Det svenska samhällets inställning och riksdagens invandrarpolitiska beslut förhindrar också uppkomsten av rasistiska organisationer. Vi bör emellertid komma ihåg att även invandrare kan ha mycket märkliga uppfattningar om andra invandrare. Fördomarna är desamma som hos svenskarna. I detta land finns lokala partier som agerar mot invandrare och invandringen. I Malmö har de borgerliga samarbetat med ett sådant parti. I Stockholm har ett mindre framgångsrikt parti haft invandrare på sina vallistor, och dessa invandrare inbillar sig att de är bättre människor bara därför att de råkar komma från nordligare breddgrader. Det kan i detta sammanhang konstateras att rasismen och främlingsfientligheten inte har ökat i detta land. Forskningsresultat visar detta. Attityderna mot invandrare är bättre än för 10—15 år sedan. Men samtidigt är det nästan rumsrent att uttala sig om invandrare och speciellt flyktingar på ett sätt som man inte hade kunnat göra för ett antal år sedan. Samhällsklimatet har gjort att det är möjligt för små, högljudda och barnsliga men farliga rasistorganisationer att uttala sig mer öppet. Jag konstaterar att de i brottsbalken skärpta straffen är ett avgörande steg framåt. Vi skall givetvis anstränga oss att upplysa folk i vårt samhälle om rasismens irrläror. Jag har därför svårt att förstå de borgerligas resonemang i reservation 8. För tillfället är jag nöjd med det beslut som riksdagen kommer att fatta, men jag hyser farhågor för att det kan bli aktuellt med inskränkningar i viss yttrandefrihet i framtiden. Låt mig, herr talman, avslutningsvis säga några ord om det videovåld som jag i går fick bevittna på videofilm här i riksdagen. Något så vidrigt och otroligt smaklöst har jag aldrig tidigare sett. I nuvarande läge hänvisar jag till — Prot. 1987/88:122

hetsförördiungen Herr talman! Jag skall tala enbart om behovet av förhandsgranskning av mm videogram. Inför den här debatten hade jag tänkt visa en våldsvideo under min egen talartid. Jag hade räknat ut att en sådan film skulle säga mer än alla ord i en debatt kan göra. Men av tekniska skäl gick det inte. Då försökte jag få till stånd en visning av filmen på internvideo samtidigt som jag talade här i kammaren. Men det sprack av upphovsrättsliga skäl. Talmannen hade nämligen kunnat bli åtalad, eftersom också andra än riksdagsledamöter hade kunnat se videon. I stället visade jag en film enbart för riksdagsledamöter i den gamla första kammaren. Jag hade köpt en videotejp hos Hagens porrbutik på Götgatan här i Stockholm. Jag vill passa på att rekommendera riksdagens ledamöter och även tjänstemän att göra ett besök i den där butiken. Det är mycket nyttigt och lärorikt. Jag tror att många skulle få en annan inställning till förhandsgranskning efter att ha varit där. Drygt 20 ledamöter såg videofilmen i går. Nog är det underligt att det skall vara så svårt att få till stånd en visning för att bevisa att det behövs en förhandsgranskning av sådana här vidrigheter. Den film som jag införskaffade i måndags och liknande filmer kan man hyra dygnet runt i nästan vilken korvkiosk som helst. Men att visa en film av detta slag för rikets styrande är nästan omöjligt. Nog om detta. 18 motioner har väckts mot videovåldet, och de speglar den oro som finns ute ilandet i den här frågan. Ett ökat medievåld sköljer över barn, ungdomar och vuxna. Skadas man eller skadas man inte av att se videovåld? Vad blir följderna? Kan man koppla ihop storstadens våldskravaller med ett ökat medievåld? Ja, det kan man. För vpk är det självklart att alla människor skadas, om de matas med våld i olika former. Tidigare har det sagts att det vi — både barn och vuxna — ser i TV och video och i andra sammanhang inte har någon betydelse, att det inte påverkar oss negativt. En del har t.o.m. påstått att människor får utlopp för dolda aggressioner genom att se på våld, och sedan skulle de inte själva behöva utöva våld. I dag finns det hundratals forskningsrapporter som klart visar att långvarig och upprepad exponering för extremvåld och våldspornografi leder till attitydförändringar hos människor. En engelsk undersökning har studerat sambandet mellan videovåldsfilmer och våldshandlingar i England och kommit fram till att det är skadligt att se på videovåldsfilmer. Därigenom avtrubbas nämligen motståndet mot våld. Toleransen mot våld och förtryck ökar, och benägenheten att använda våld för att lösa konflikter ökar lika så. Därmed accepteras våldet alltmer som ett normalt beteende. ”Att hantera en kulspruta är inget medfött behov”, säger Eva Moberg i Dagens Nyheter den 16 januari 1988. ”Det är väsentligt att barn får visa den aggressivitet de känner, och lära sig hantera den så att ingen skadas. Pistoler och våldsvideo bidrar däremot inte till att lära små barn hantera våldet. 207 Tvärtom suddar de ut känslan för egen och andras kroppsliga integritet”, slutar Eva Moberg sitt inlägg. Hittills har våldskulturen tillåtits breda ut sig utan nämnvärt motstånd. Allt fler människor inser dock att något måste göras inför den massiva våg av förhärligat och förråat våld som väller över oss. Mest skada tar förstås våra barn och ungdomar. Mindre barn kan råka vara med när större samlas för att titta på en våldsvideo av det inte helt sällsynta slag där huvuden huggs av, blod forsar ur halsen, kroppar styckas, skallben knäcks, hjärnan rinner ut etc. De här bilderna går direkt in i små barns medvetande: Små barn har inte möjlighet till vare sig distans eller försvar. För tonåringarna är förmodlingen underhållningsvåldet det mest farliga. Där slätas nämligen våldets effekter ut. Flera ohyggliga dåd de senaste åren har tydligen varit följden av aningslöshet om att bruket av våld faktiskt leder till att människor dör eller skadas för livet. Herr talman! Vi måste stoppa den utveckling som vi är på väg emot. Videomarknaden har expanderat mycket under senare år. Barn och ungdom exploateras extra starkt av denna videomarknad, och det finns en uppenbar risk för att de drabbas av svåra skadeverkningar. Barn och ungdom utsätts över huvud taget för en förödande destruktiv kulturpåverkan från den kommersiella kulturvärlden. För att garantera alla människors lika värde måste också vårt land vara fritt från förnedrande våldspornografi och sadistiska alster, vare sig det är fråga om videovåld eller andra filmer eller litteratur. Vpk har tidigare krävt förhandsgranskning av videogram och filmer som sprids till allmänheten för privat bruk, dvs. vanligen genom uthyrning eller försäljning. Vi menar att denna förhandsgranskning bör genomföras snarast och utan att man avvaktar ytterligare utredning. Vi står fast vid detta krav. Anna-Greta Leijon har lämnat salen, men jag kan konstatera att hon inte med ett enda ord tog upp frågan om videovåldet i sitt inlägg. Jag tycker att det är närmast skandalöst att en justitieminister kan nonchalera den här frågan, som är så oerhört betydelsefull för våra barns och ungdomars och också vår vuxna befolknings framtid. Det har talats om att man hoppas på en självsanering. Karl Boo har varit inne på att det här är en mycket lukrativ marknad, och det är det. En videofilm av det slag som jag köpte kostar 600-700 kr. Det är verkligen mycket lukrativt. Jag är egentligen inte ute efter straff, utan jag vill ha bort videovåldet som sådant. Men nog är det märkligt hur låga böter det utdöms när man över huvud taget fäller någon. 40-60 dagsböter är det vanliga, berättade Gunnel Arrbäck vid en hearing jag var på för en tid sedan. Motorsågsmassakern kostade 500 kr. i böter. Det är ett löjligt lågt belopp som inte kan avskräcka någon. Konstitutionsutskottet avstyrker min motion, liksom 17 andra som också vill ha förhandsgranskning, med motiveringen att utredningen måste komma först. Jag tycker att det är en flykt från att fatta ett beslut som måste fattas så snart som möjligt och borde ha fattats för länge sedan. Våra barn och Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation nr 9. Ändringar tryckfri

Herr talman! Hela riksdagen tycks vara överens om att videovåldet är ett mycket allvarligt miljögift, framför allt för barn och ungdomar, och att kraftfulla åtgärder måste vidtas. Däremot har vi olika uppfattningar om hur åtgärderna skall se ut och när de skall sättas in.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 Men det hindrar inte att också vi som beslutsfattare måste ta vårt ansvar på de områden där bara vi kan sätta in åtgärder. Samhället skall inte ta över föräldraansvaret, men vi skall med våra beslut underlätta för föräldrarna att ta sitt föräldraansvar. Har vi möjlighet att begränsa spridningen av de allra grövsta avarterna av videofilmer genom en generell förhandsgranskning, så bör det bli ett av våra bidrag för att komma till rätta med videovåldet. Förvisso är det föräldrarnas sak att trycka på TV-ns avstängningsknapp när det är motiverat. Men i dag växer uppemot 10 96 av förskolebarnen i många bostadsområden upp i missbrukarhem. I många av hemmen är föräldrarna så utslagna på helgerna att de inte orkar engagera sig i vare sig var barnen eller var TV-knappen finns. Bl. a. för de barnen vore det en stor fördel, om de allra grövsta avarterna rensades bort ur videosortimentet. I debatten har det bl.a. framförts att vi skall värna om tryckfriheten, och det är viktigt att vi gör det. Men de fabrikörer som masstillverkar filmer med våld och sadism befinner sig ljusår från de kulturarbetare som de flesta av oss vill värna om. Lagen kan inte övervakas, säger andra. Lagen mot att slå barn kan inte heller övervakas. Avsikten när den lagen antogs var att med kraft markera avståndstagande från ett avskyvärt beteende. Den lagen har lett till förväntad attitydförändring. En del tar avstånd från generell förhandsgranskning med motiveringen att censuren är ett ”otyg”. Det tycker jag också. Men ibland måste ”otyg” accepteras för att en ond värld inte skall bli ännu ondare. Vi har redan accepterat ”otyget” vid offentlig visning. Barn och ungdomar ser våldsvideo vid privat visning. I konsekvensens namn bör vi därför acceptera generell förhandsgranskning även i detta sammanhang. För det är ju barnen som vi vill skydda. Många hoppas att detta skall lösas genom ansvarig utgivare. Förmodligen skulle det få en viss effekt, men jag tror att det vore klokt att dämpa de positiva förväntningarna en aning. Om man lyckas hitta någon ansvarig utgivare så är hans heder förmodligen redan så skamfilad att han struntar i om eventuella rester av social heder går förlorad. Nuvarande videolag har inte fått förväntad effekt, delvis för att domstolarna inte har insett att barn verkligen tar skada av eländet. Domstolarnas insikt blir inte större för att en 109 ansvarig utgivare ställs till svars. Filmerna går att få tag i även om de är förbjudna, säger en del. Men det finns alltid ett samband mellan tillgång och konsumtion. En generell förhandsgranskning stoppar inte filmerna helt, men utbudet kommer att minska. Också det är värdefullt. Till sist brukar argumentet att en generell förhandsgranskning inte löser problemet framföras. Det är ett viktigt påpekande. Ingen enda åtgärd löser problemet, men många åtgärder i samverkan ger resultat. Jag måste erkänna att jag känner en viss oro över att frågan om förhandsgranskning av alla videofilmer som säljs, och inte bara, som i dag, av dem som skall visas offentligt, får dominera debatten på en del håll så till den milda grad att man kan få missuppfattningen att den åtgärden är den enda som skulle ha betydelse. Situationen är i dag så pass allvarlig att många åtgärder måste sättas in. Information och attitydpåverkan är inte minst viktiga. Därför vill jag gärna ge en eloge för det brev som statens biografbyrå låtit distribuera med rubriken ”Vad kan vi göra åt våldet i videofilmer?” , undertecknat av Gunnel Arrbäck vid filmcensuren. Där ges en utmärkt information om hur det går till att polisanmäla filmer med grovt våld. Jag yrkar som sagt bifall till reservation 9 angående generell förhandsgranskning av rörliga bilder.

Herr talman! Yttrandefriheten handlar om att framlägga och agitera för politiska, religiösa, fackliga och andra åsikter och opinioner. Men extremvåldet på video, som ju upptar en bra bit av utskottets betänkande, propagerar enbart för ett meningslöst våld riktat mot medmänniskan. Våra sekretessbestämmelser inom den offentliga förvaltningen, som också inskränker yttrandefriheten, är ofta utformade utifrån perspektivet att den enskildes integritet skall skyddas. En förhandsgranskning av det extrema videovåldet har på samma sätt till syfte att skydda den enskildes, den svages, integritet. Det demokratiska samhället måste med nödvändighet begränsa yttrandefriheten när den utgör ett hot mot det demokratiska samhällets fortbestånd. Dessa begränsningar finns där på område efter område. Ett förhärligande av det meningslösa dödandet av medmänniskor är i praktiken ett uppviglingsförsök gentemot den demokratiska människosynen och ordningen. Det extrema videovåldet är ett hot mot demokratin. Den principiella inställning som anförs mot förhandsgranskning är generell till sin karaktär. Man har inte kunnat uppvisa något selektivt skäl till att videogrammens våldsförhärliganden skulle ha något företräde jämfört med t.ex. socialassistentens eller militärens behov av att få beskriva och berätta om sin arbetssituation i alla detaljer. Jag tror inte att någon tycker att det är tecken på censuriver att socialassistenten har att iaktta sina sekretessbestämmelser för att skydda den enskildes integritet. Ordet censur används gärna av dem som inte vill ha någon förhandsgranskning. De flesta svenskar reagerar med avsky för en videofilm med extremvåld — med närgångna och utdragna scener av grovt våld mot människor eller djur — och inte med imitering av filmbeteendet. Människor har oftast en värderings = Prot. 1987/ 88:122 bakgrund som får dem att vända sig mot denna typ av våld. 18 maj 1988 Herr talman! Jag lånade från Stockholms skolförvaltning ett sådant Ändringar i tryckfri videogram som man satt samman för att visa för Hemoch skola-föreningar i hetsförordningen syfte att upplysa föräldrarna om vad deras 12-, 13 och 14-åringar ser på ” ni eftermiddagarna. Till detta politiska möte inbjöd jag distriktsläkare, skolchef och andra i Gränna. Alla åsåg detta med största förfäran, och åtskilliga av dem som har barn i denna ålder satt och grät efter visningen. För en grupp ungdomar som inte fått någon etisk grunduppfattning — i alla fall inte i vidare mening, och den gruppen växer — kan det visade våldet i sig innebära ett förmedlande av värderingar som kan sätta djupa spår. Inte är det osannolikt att filmerna med underhållningsvåld och filmer med detta extrema våld skulle kunna leda till ett slags idealisering av våldet, så att utförandet av våldet för dem framstår som ett egenvärde. Precis som de flesta lärt sig att avvisa grovt och meningslöst våld genom inlärda värderingar visar faktiskt historien att det går att inlära värderingar som förhärligar våld riktat mot den enskilda medmänniskan. Visat våld kan leda till ett imiterat och verkligt utfört våld, precis som visade goda insatser kan leda till att människor inspireras att själva utföra dem. Utifrån vår kristdemokratiska samhällssyn anser vi att den etiska utarmningen leder till att en idealisering av våldet lättare kan etableras. När det skapas ett etiskt vakuum breder det grova och meningslösa individinriktade våldet ut sig bland våra barn och ungdomar, och då ökar också risken för att samhället får ett grundmönster som idealiserar våldet. Därmed kan sambandet mellan visat våld och utfört våld bli allt starkare i vårt samhälle. Sett ur detta perspektiv är underhållningsvåldet i våra vanliga filmer och i videofilmerna med extremvåld något som får allvarliga samhälleliga konsekvenser. Människovärdet undergrävs. Vi kristdemokrater hävdar att problemet med videovåld inte skall ses som ett isolerat problem. I bakgrunden finns också störda familjerelationer och brist på förmedlade värderingar om vad som är rätt och sant. De sociala relationerna och fostrande inslagen i hem och skola torde vara betydelsefulla för att motverka den negativa effekt som filmoch videovåldet ger. Det är därför viktigt att samhället ger stöd till en familjepolitik som ger föräldrarna ekonomiska resurser och tillräcklig tid för att skapa meningsfull och utvecklande samvaro med barnen. Den svenska skolan måste också förmedla etiska normer och värderingar till eleverna utifrån en klart angiven värderingsgrund, och jag anser som bekant att det skall vara den kristna etiken och människosynen. Men, och det är ett viktigt men, det är inte försvarbart att låta det meningslösa och barbariska våldet inympas i våra barn och ungdomar. Det är en kristdemokratisk uppfattning att förhandsgranskning av videogram och film, som försäljs eller uthyrs till allmänheten, är en nödvändighet utifrån den bakgrund som jag här har framfört. Det vore också önskvärt att de försålda eller uthyrda videogrammen eller videofilmerna som godkänts försågs med någon form av varudeklaration från en officiell instans. Ett sådant ansvar bör åvila biografbyrån. Varudeklarationen bör innehålla råd om visningen, beskrivning av förekomsten av våld eller skrämmande scener va Prot. 1987/88:122 m.m. ifilmen. På så sätt skulle t.ex. föräldrarna få en möjlighet att se till att deras barn inte indoktrineras av filmvåldet. Den politiska slutsatsen borde vara klar: Vi måste befria våra ungdomar från videovåldet. Det handlar inte om censur, det handlar om befrielse! Det handlar om att bevara människovärdet som grund för vår svenska demokrati. Utskottet är försiktigt i sitt ställningstagande, men frågan är ju inte ny. Det finns därför ingen anledning att vänta. I reservation 9 finns en färdig lagtext. Jag ber att få yrka bifall till reservation 9. Herr talman! Jag vill också yrka bifall till motion 1986/87:Ju638 om förbud mot rasistiska organisationer. Det är svårt att förstå varför utskottet inte vill fullfölja FN:s rasdiskrimineringskonvention. Herr talman! Jag kan inte låta bli att något kommentera det som sagts i debatten. Margitta Edgren sade exempelvis att föräldrar accepterar och vet att deras barn ser på våldsvideo. I en senare replik sade hon att hon tror på föräldrarnas förmåga att ta itu med problemet. Jag tycker att Ingrid Ronne-Björkqvist på ett utomordentligt sätt upplyste oss om att vardagen och verkligheten är hårda för många familjer. Det är inte så enkelt för en ensamstående och det är inte så enkelt i de hem där alkoholen är det vanliga i umgänget under helgen att hålla ordning på vad barnen ser eller inte ser. Det sades — och det tog också Ingrid Ronne-Björkqvist upp — att censur inte löser problemet. Skulle vi bara fatta beslut om det som löser problem på olika områden, tror jag att det hade varit dags att hemförlova ledamöterna för länge sedan. Vi får aldrig något fullkomligt samhälle. Margitta Edgren berättade vidare, vilket jag tycker var utomordentligt bra, att det finns förbud för att propagera för rasism och hets mot folkgrupper osv. Men hon berättade också att man trots sådan lagstiftning inte har löst problemet. Vi fick veta att det dimper ner åtskilliga brev som innehåller de hemskaste saker. Alltså löser inte förbudet mot hets mot folkgrupper problemet. Nej, vi löser inte problemet med videovåldet, men vi måste göra så mycket vi kan och göra det så snart som möjligt. Det finns gott om exempel på att barn och ungdomar far illa, drabbas av den lössläpphet som råder. Det har också sagts i debatten att vi ju har en lagstiftning som förbjuder, använd den. Det kan inte vara kammarens ledamöter obekant att de som sysslar med sådan lagstiftning säger att den är tandlös. Det påvisade också Inga Lantz. Små bötesbelopp leder ingen vart. Jag känner till de ungdomsförbund som har använt sig av möjligheten att anmäla den här typen av videofilmer. Men veckan efteråt kunde man gå tillbaka till samma filmuthyrare och konstatera att filmen fanns där igen. Herr talman! Tidningen Dagen har tagit sig för att under våren inbjuda samtliga partiledare till sig. Jag läste på första sidan i en stor rubrik för inte så länge sedan att statsminister Ingvar Carlsson anser att vi skall ha förhandsgranskning av videofilmer. Så småningom kanske han får en majoritet av socialdemokraterna med sig.